Vi anklagar inte löntagarna för att de har det för bra. Det är inte löntagarna som är ansvariga för att regeringen och tydligen SAF i förhandlingar har tillåtit att deras situation har förbättrats. Men andemeningen är ändå densamma: de arbetande människorna i vårt land har det för bra. Jag skulle till dem som menar att man skall framhålla det för dem som arbetar och skapar värden med sina händer vilja säga att de som har den uppfattningen alltid är människor som har det bra och som skulle få det ännu bättre, om de kunde inbilla arbetarna att detta är en sanning som de skall acceptera. Men jag har ibland när jag hört påståendet, att det är på grund av att vi har det så bra som det har blivit så dåligt, ställt mig den här frågan: Har de inte arbetslöshet och inflation i de länder där arbetarna tjänar mindre på sitt arbete? Svaret blir varje gång: Visst har de det. Arbetslösheten är högre i de länderna än i vårt land. Det kan nog inte bestridas, och jag har i dag hört herr Bohman säga att vi har en lägre arbetslöshet i vårt land än man har i andra länder. Herr Fälldin har uttryckt samma tankegångar liksom också herr Mundebo. Samtidigt har herr Bohman i sitt inlägg mycket länge uppehållit sig vid tanken att vi inte kan betrakta vår situation som isolerad i förhållande till omvärldens. Vi verkar i internationella sammanhang och påverkas av utvecklingen i de andra länderna. På den punkten vill jag ge herr Bohman rätt, för man kan inte se vår situation isolerad i förhållande till omvärldens. Men sedan börjar logiken att halta litet. Herr Bohman sade nämligen att det inte är någon kris för marknadskrafterna och att planekonomi och byråkrati inte skulle kunna skapa fler arbeten. Nej, beträffande by Nr 42 råkratin är jag helt överens med herr Bohman. Byråkratin kan inte på sikt skapa fler arbeten. Den dödar och där den råder kommer det med all säkerhet att utvecklas arbetslöshet och alla andra problem som den LL drar med sig. Den ekonomiska Men hur är det med planekonomin? Om herr Bohman säger att vi = politiken m.m. är beroende av vår omvärld och att vår situation i viss mån dikteras av omvärlden, måste jag fråga: Vad är det för länder som påverkar vår situation, och råder det i dessa länder planekonomi eller marknadsekonomi? I samtliga de länder där vi kan påvisa att arbetslösheten är stor, i många fall större än Sveriges, råder det marknadsekonomi. Går vi till de länder där man har en planekonomi finns det ingen arbetslöshet. Herr Träff erkände inte att det är värre i de andra länderna, utan han sköt helt in sig på att det är vår goda levnadsstandard som dikterar villkoren i motsats till vad som gäller i alla de andra länderna, där man verkligen vill arbeta och inte kräver så hög betalning. Nu strider ju herr Träffs och herr Bohmans uppfattningar mot varandra. Egentligen skulle det inte spela så särskilt stor roll. Men nu är jag rädd för att det har en mycket stor betydelse: Det är nämligen herr Träffs uppfattning som dikterar vad regeringen gör. Regeringen gör ingenting som i dag strider mot SAF:s och de stora monopolens uppfattningar. Därför är herr Träffs inställning farlig. Men det var ett rent språk. Det var ingen skuggboxning som herr Träff presenterade i talarstolen, och det vill jag uttrycka min uppskattning av. Herr talman! Jag skall sedan i huvudsak ägna mig åt skatteutskottets betänkanden 1977 78:16. Betänkandet nr 14 berör inflationsskyddet och sänkningen av den statliga inkomstskatten. I arbetarpartiet kommunisterna betraktar vi det av regeringen nu framlagda förslaget som ett provisorium i avvaktan på förslag ifrån de tre skatteutredningarna. De föreslagna förändringarna är enligt regeringen ett försök att lägga en grund för ett framgångsrikt avtalsarbete och en stabilisering av landets ekonomi. Och detta med ett framgångsrikt avtalsarbete och stabilisering av ekonomin betyder enligt borgerliga ekonomer återhållsamhet i lönekraven. De arbetande skall alltså inte kompenseras för prisstegringar på dagligvaror eller höjningar av hyror, kommunala skatter, taxor och avgifter. Men samtidigt måste företagens räntabiliteter bli större, och det betyder alltså att vinsterna ökar. I princip är det här inte några nya tankegångar för vårt lands ekonomi. Det är bara det att de företagsvänliga inslagen har förstärkts oerhört under den borgerliga regeringens tid. Och vad var väl annat att vänta? Förslagen skiljer sig inte heller från tidigare i den meningen att det allmännas inkomstbortfall genom sänkning av den direkta statsskatten kommer att täckas upp, nu som tidigare, av ökningar av den kommunala utdebiteringen. Vi har i dagarna kunnat konstatera att kommun efter kommun ökar sin utdebitering med 3 kronor, ja t.o.m. över 3 kronor. Därtill har vi kunnat konstatera att man i de kommunala församlingarna 189 f.n. beslutar om höjningar av de flesta avgifter och taxor. Skatteproblematiken kan inte lösas på annat sätt i dag än genom en radikal förändring av hela skattepolitiken till en politik vars huvudinnehåll måste vara en beskattning av produktionen och landets rikedomar samt den privata förmögenhetsbildningen och inte en beskattning av konsumtionen. Ett skatteförslag med sådan inriktning kommer vi att lägga fram efter nyår. Vi har därför i dagens ärende endast försökt lägga fram ett förslag till förändring som skulle garantera något som vi kan kalla existensminimum. Vi har valt att föreslå en höjning av grundavdraget från nuvarande 4 500 kr. till 9 000 kr. Denna väg har avvisats med hänvisning till att riksdagen under nästkommande år kommer att fatta beslut om en mer långsiktig lösning av skatteproblematiken. Vi ser inte att det argumentet kan vara något annat än ett svepskäl. I en tid då den ekonomiska situationen ständigt försämras och prisstegringar och inflation undergräver de arbetandes ekonomi anser vi att det måste vara en angelägen uppgift att lätta på det allt hårdare skattetrycket för det arbetande folket. Vårt förslag om höjning av grundavdraget ger en verklig lättnad för de stora löntagargrupperna. Men det skulle också obestridligen innebära lättnader för de verkliga höginkomsttagarna om det inte kompletterades på det sätt som vi gör. Vi framställer nämligen ett särskilt yrkande, som innebär att grundavdraget trappas ned på så sätt att de 9 000 kronorna minskas med 10 96 av inkomsten till den del den överstiger 60 000 men inte 105 000 kr. När inkomsten nått 105 000 utgör grundavdraget 4 500 kr. En liknande konstruktion föreslår vi också när det gäller den s.k. sjömansskatten. Med anledning av skatteutskottets betänkande nr 16 om nedskärning av den allmänna arbetsgivaravgiften vill jag kort säga följande. Vi har i arbetarpartiet kommunisterna den mycket bestämda uppfattningen att arbetsgivaravgiften måste få en annan utformning. Vi ser klara nackdelar i dess nuvarande utformning: utslagning av små och medelstora företag med arbetskraftsintensiv verksamhet gagnas av den nuvarande arbetsgivaravgiften. Den gagnar också de stora monopolen och deras allt hårdare grepp över produktionen i vårt land. Vi kommer därför att på det nya året framlägga ett förslag till arbetsgivaravgift med en annan utformning än den nuvarande. Förslaget kommer att bygga på de av mig här redovisade huvudprinciperna för skattepolitiken. Det förslag regeringen nu lagt fram innebär, enligt vårt sätt att se, inte någonting annat än fortsatt övervältring av krisens bördor på de sämst ställda i samhället. Det är alltså en fortsättning av Bohmanska svångremspolitiken gentemot dem som skapar värdena samtidigt som gåvopolitiken gentemot företagen fortsätter. Herr talman! Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som utdelats i kammaren i anslutning till motionen 1977/78:35. Detta yrkande har tidigare redovisats av Alf Lövenborg.

Herr talman! Anledningen till att skatteutskottet avstyrkte Rolf Hagels motion i samband med skatteutskottets betänkande nr 14 var, som det står där men som kanske inte framkom nyss, framför allt de samhällsekonomiska konsekvenserna. En fördubbling av grundavdraget skulle kosta 11 miljarder kronor, och det är anledningen till att motionen inte tillstyrkts. Vad gäller skatteutskottets betänkande nr 16 synes Rolf Hagel och jag vara mer på samma linje då han talar om verkningarna av löneskatten. Men slutsatsen skiljer oss åt litet grann. Jag hade tänkt beröra skatteutskottets betänkande nr 16 men vill inledningsvis säga några ord om finansutskottets betänkande nr 10 och regeringens proposition nr 45. Det är en utomordentligt väsentlig och allvarlig redogörelse över det ekonomiska läget i landet som finansutskottet lägger fram. Betänkandet tar upp industrins och näringslivets svårigheter i form av bristande kapacitetsutnyttjande, svag lönsamhet och vikande sysselsättningsförmåga. Den negativa handelsbalansen med utlandet framstår också som ett problem av största vikt, vilket måste lösas inom en inte alltför avlägsen framtid. Ekonomiministern antyder att vi nu rimligtvis nått botten och att en uppgång i konjunkturen kan väntas successivt under nästa år. Några säkra tecken på denna utveckling har man dock ännu inte med bestämdhet kunnat redovisa. Den situation som således redovisas i proposition och betänkande för lätt debatten till exportindustrins problem och svårigheterna i vissa utsatta branscher. Massmedia sysslar företrädelsevis med utvecklingen i de stora företagen, med varven, stålindustrin och andra händelser med stor räckvidd. Men vi har också en betydelsefull sektor inom näringslivet som vi benämner småföretagen eller de mindre och medelstora företagen. Vi brukar i princip dra gränsen vid ungefär 200 anställda. Denna grupp svarar för ungefär hälften av sysselsättningen inom näringslivet. Småföretagen synes ha haft större motståndskraft i den nu aktuella krisen än en del av storföretagen. Men självfallet drabbas också de mindre företagen av den allmänna nedgången i konjunkturen. De är ju ofta underleverantörer till exportföretagen och blir de som först avkopplas vid nedskärning av verksamheten. Men när de många små företagen drabbas av bristande lönsamhet och måste vidta permitteringar så uppmärksammas inte detta av massmedia på samma sätt. Allmänheten får därigenom en skev bild av verkligheten. Problemen för det lilla företaget är självfallet lika stora som de kan vara för det stora företaget. Jag vill betona hur mycket denna samlade grupp betyder för vårt lands ekonomi. Jag vill även betona hur angeläget det är att det organ som samhället förfogar över jämväl ägnar sig åt de problem som uppstår inom småföretagssektorn. Vi hälsar det kommande småföretagarpaketet med tillfredsställelse i det sammanhanget och hoppas det skall få en bra uppföljning. I viss mån har småföretagen direkt betydelse för vår export. I högre grad deltar de i vår exportandel genom de underleveranser som de svarar för till exportföretagen. Men vad som är viktigare: småföretagens produktion går främst till hemmamarknaden. De har där att möta konkurrensen från en kraftigt växande import. Småföretagen är därför av allra största betydelse för vår handelsbalans och för landets ekonomi. Kan småföretagen konkurrera effektivt med importen, så påverkar detta vår ekonomi i lika hög grad som om exportföretagen kan konkurrera med produkterna ute på världsmarknaden. I proposition nr 45 redovisas den ogynnsamma utveckling som skett när det gäller vår konkurrenskraft gentemot utlandsproduktionen. Vi har förlorat marknadsandelar, vi möter köpmotstånd för vår egen produktion, företagen kan inte upprätthålla sin lönsamhet, många stupar och sysselsättningen försämras. Även om man möter spridda genmälen mot denna beskrivning av verkligheten så lär man inte komma förbi att vårt kostnadsläge i hög grad påverkar vår konkurrenskraft. Detta är inte ett konstaterande riktat mot löntagarna eller deras organisationer. Ansvaret för vårt höga kostnadsläge och för att vi har en konsumtion som inte motsvaras av ökad produktivitet i näringslivet faller givetvis också på företagen som inte tillräckligt har motverkat kostnadsökningarna, och det faller även på politikerna. De har dragit sitt strå till stacken genom ökade utgifter inom statens och kommunernas verksamhetsområden. Den ökning av arbetsgivaravgifterna som skett har verksamt bidragit till kostnadsutvecklingen. Men vad är grunden för en god ekonomi, en hög sysselsättning och en skattekraft som ger inkomster till den gemensamma sektorn? Jo, att vi har ett produktivt näringsliv som kan hävda sig mot utlandskonkurrensen och hålla balans i vår utrikeshandel. Därför måste en rad åtgärder vidtas som siktar till att stimulera och stödja näringslivet i denna uppgift. Det gäller såväl små som stora företag, och det gäller olika branscher. Stimulansen måste nå även de expansiva företagen; där kan varje satsad krona ge ännu större utdelning än i företag som arbetar under kris. En av de åtgärder som regeringen föreslår och som i dag behandlas av riksdagen är sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 96. Det innebär att den allmänna arbetsgivaravgiften helt försvinner i det inre stödområdet. Regeringen har förutskickat att den resterande delen av arbetsgivaravgiften också skall tas bort mot slutet av nästa år. Jag anser att det är ett riktigt grepp som regeringen nu tar. Vi har från centern vid upprepade tillfällen kritiserat den gamla regeringen för att man lagt praktiskt taget alla ökade skatteuttag under 1970-talet som avgifter på lönerna. Inte minst från de mindre företagen har man kritiserat arbetsgivaravgiften därför att den drabbar de företag hårdast som har hög manuell del i sin produktion. Högt rationaliserade företag med hög mekanisering kommer lindrigare undan, trots att de i allmänhet har bättre lönsamhet och skattekraft. Löneskatten är därför också sysselsättningsmotverkande. Den uppmuntrar till inköp av maskiner för att slå ut anställda. Denna egenskap skulle kunna vara motiverad i ett läge med stor brist på arbetskraft. Men i det läge vi nu har och som vi har haft under 1970-talet, med brist på sysselsättning, är löneskatten ett dåligt medel. Löneskatten har ju också betydande inverkan på kommunernas ekonomi. Man bedömer att den sänkning av löneskatten som nu sker kommer att innebära en kostnadsminskning för kommunerna på 900 milj.kr. En annan och betydligt allvarligare följd av löneskatten är den inverkan den har på vårt konkurrensläge i förhållande till utlandsvarorna. När vi väljer att lägga lönesumman som bas för skatteuttaget fördyrar vi vår egen produktion, våra egna varor. Men denna skatt drabbar inte importvarorna. Varje höjning av arbetsgivaravgiften är alltså en medveten åtgärd för att försämra vår egen konkurrenskraft. Det gäller såväl exportföretagen som den stora del som arbetar på hemmamarknaden i konkurrens med importen. Enligt min mening borde inga andra avgifter läggas på lönesumman än sådana som är direkt relaterade till de anställda i företaget, alltså sociala avgifter för den anställdes sjukförsäkring, tjänstepension och liknande trygghetsåtgärder. Mot den bakgrund jag här redovisat framstår socialdemokraternas förslag om att fortfarande verka för högre löneskatter som verklighetsfrämmande. Jag kan inte se annat än att den väg de anvisar för att bygga upp bl.a. en strukturfond för att lösa dagens problem i näringslivet skulle innebära att man tar med ena handen vad den andra ger. Det skulle inte få någon positiv verkan utan innebär ökade bördor på företagen, fler nedlagda företag och ökad arbetslöshet. Socialdemokraterna föreslår att regeringens förslag om sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 926 avslås. Eftersom den nedsättning med 2 96 som nu gäller för inre stödområdet upphör vid årsskiftet, skulle socialdemokraternas förslag innebära en höjning där med 2 96. Det blir alltså för inre stödområdet en skillnad mellan regeringens och socialdemokraternas förslag på 4 26. För kommunerna enbart innebär detta en ytterligare utgift på ungefär 100 milj.kr. Totalt för stödområdet skulle det innebära att ytterligare ungefär 350 milj.kr. måste tas ut i skatt från den del av Norrland som omfattas av inre stödområdet. Jag har mot den bakgrunden verkligen svårt att förstå socialdemokraternas reservation i skatteutskottets betänkande nr 16. I socialdemokraternas motion i denna fråga talas om att regeringen på ett planlöst sätt kommer att sprida stora resurser över hela näringslivet. Med detta menar man enligt vad som senare sagts i debatten här i dag att en sänkning av kostnaderna skulle vara onödig i många företag. Man har sagt att sänkningen skulle komma både magra och feta företag till del. Jag tror emellertid inte att det i dag finns många företag som har något större överskottsutrymme. Förhållandet torde vara det motsatta. Om lönsamheten förbättras även i de expansiva företagen bör detta leda till utveckling, nya produkter, utvidgning och ett ökat antal anställda. Det har sagts i debatten att införandet av en strukturfond skulle medföra att man här satsade mera på forskning och utveckling. Jag är emellertid övertygad om att om de expansiva företagen får ett ytterligare utrymme så kommer det att innebära att forskning och utveckling i hög grad kommer att öka, eftersom det ju ligger en inneboende drivkraft inom alla expansiva företag när det gäller att dra nytta av varje intjänad krona. Curt Boström tog tidigare i ett inlägg i detta ämne upp en artikel ur TCO-Tidningen och anförde att våra löneskatter låg på sjunde plats vid en jämförelse med andra länder. Detta kan vara ett riktigt konstaterande, men då måste man komma ihåg att vårt löneläge ligger nästan på toppen av lönetabellen för de olika länderna, varför ett procentuellt pålägg på lönesumman hos oss blir högre än i andra länder.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
Herr talman! Johan Olsson säger att vårt förslag av samhällsekonomiska skäl icke är möjligt att realisera. Jag kan hålla med honom så långt som att säga att om man isolerar varje enskilt förslag och betraktar vart och ett för sig, så kanske man kan komma fram till att när vi föreslår en väsentlig reducering av de samhällsekonomiska insatserna medför detta konsekvenser. Men vi har i andra sammanhang också redovisat hur dessa pengar skulle kunna kompenseras. Vi har också sagt att man måste se på utgiftssidan. Samtidigt vill jag betona att vad jag tidigare har sagt och som också framgår av vår motion, nämligen att vi anser att hela förslaget är dikterat av en insikt om att skattepolitiken har lett in i en återvändsgränd. Det direkta skattetrycket kan inte längre ökas, utan det måste lättas. Lika självklart är att de åtgärder som nu föreslås i betänkandet liksom de åtgärder som tidigare företagits på skatteområdet leder till att den kommunala utdebiteringen höjs och att kommunalskatten stiger. Det leder till höjda taxor och ökad indirekt beskattning. Det är mot den bakgrunden viktigt att man i stället vidtar åtgärder som leder till att skattetrycket lättar. Om skattetrycket lättas för de vanliga inkomsttagarna, då kommer också konsumtionsförmågan att öka. Och om konsumtionsförmågan ökar, bör också produktionen kunna öka. Genom att dra åt svångremmen kan man inte komma ur den kris vi befinner oss i, utan endast genom att höja människornas konsumtionsförmåga.
Herr talman! Här talades nyss i debatten om att vi har en kaka att dela. Förutsättningen för att den kakan skall bli större är att vi har inkomster, och för att vi skall få dessa måste näringslivet i landet öka sin produktion. I sitt första inlägg sade Rolf Hagel att de åtgärder som regeringen har vidtagit bestod av en omfördelning till de rikare i landet. I stället består ju regeringens insatser av åtgärder för att stimulera företagen till ökade ansträngningar. Om företagen kan öka sin försäljning, ger det oss möjligheter att hålla skatterna nere. Går det dåligt för företagen får samhället mindre inkomster och skatterna ökar. Men inkomsterna kan inte tas från ingenstans, utan de måste tas ur vår produktion. Därför måste regeringens åtgärder vara riktiga.
Herr talman! Hela den här diskussionen förutsätter att man accepterar kakaresonemanget, att kakan delas efter någorlunda rättvisa principer och att ökad expansion leder till ökade inkomster i vårt eget land. Men så är det inte. En tidigare talare gjorde en uppräkning från talarstolen av de företag som han ansåg att vi hade anledning att satsa och tro på. Det slog mig att samtliga uppräknade företag har över 60 96 av sina anställda sysselsatta utanför landets gränser. Dessa har också ökat i takt med att arbetslösheten har blivit större här hemma. Det visar att man måste finna någon form för att beskära deras möjligheter att föra ut pengar ur landet. Det handlar alltså inte om en gemensam kaka som vi delar efter en uppgörelse som karakteriseras av rättvisa. Det är andra faktorer som spelar in.
Herr talman! Förutsättningen för att vi skall kunna öka resurserna för våra pensionärer och för alla övriga som Rolf Hagel har nämnt i sin motion är en ökad produktion i näringslivet. Nu har det visat sig att många företag har kunnat öka sin effektivitet och sitt netto genom att ha produktion också utomlands. Det har visat sig att dessa företag har varit expansiva även inom landet.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu övergår till att diskutera behandlar ett antal yrkanden om den ekonomiska politiken, som delvis redan har tagits upp under dagen. Det gäller yrkanden om inrättande av en strukturfond, ökning av Sveriges Investeringsbanks kapital och en inventering av investeringsobjekt i statliga företag. Det torde vara onödigt att påpeka att vi just nu upplever våldsamma kriser och strukturomvandlingar. Att kapital behövs för att näringslivet skall kunna genomföra de av marknaden framtvingade omställningarna på ett för de anställda socialt acceptabelt sätt är uppenbart för envar som vill se problemen. Industriministern torde inte ha kunnat undgå att märka detta. Från socialdemokratiskt håll har vi förvånat oss över regeringens valhänta politik när det gäller branschfrågorna. Regeringen har varit tvungen att satsa enorma summor på att klara vissa krisbranscher från katastrof. Ingripandena har varit ryckiga och oplanerade. Trots att man länge kunnat inse svårigheterna inom ett flertal branscher, har man inte sysslat med någon planering. Man har tagit på sig kostnaderna när de väl blivit oundvikliga, och därför har samhällets insatser blivit onödigt kostsamma men också kommit att förorsaka de anställda onödiga påfrestningar och svårigheter i form av arbetslöshet och sociala bekymmer. Det kan inte vara rimligt att på detta sätt utsätta anställda och även många bygder för planlösa ingripanden. En långtidsplanering, genom vilken man söker lösa problemen innan de blivit akuta, är nödvändig. Att hjälpa branscher att vidta åtgärder innan de befinner sig i ett akut krisläge, där katastrofingripanden eller brandkårsutryckningar är det enda möjliga, är nödvändigt. Det här tycks inte de borgerliga vilja vara med om. Planerade och tidsmässigt riktigt insatta stödåtgärder för att rädda krisdrabbade branscher och bygder är man inte intresserad av. Nej, man vill i stället fortsätta att planlöst sprida ut pengar över näringslivet utan att veta ett dugg om vilka effekter man får ut. Vi socialdemokrater har föreslagit att de 4 miljarder som erhålls genom en 2-procentig sänkning av arbetsgivaravgiften inte skall spridas blint över näringslivet, såväl till företag som inte behöver dem som till företag som har utomordentligt stort behov av dem. I stället vill vi kanalisera dem till en strukturfond, där de drabbade industrierna kan få stöd för att övervinna svårigheterna. Men de borgerliga yrkar bara på en sänkning av arbetsgivaravgiften. Tydligen menar man att det är bättre att finna sig i en ständigt förvärrad kris genom ett flertal branscher utan att man planmässigt söker ta itu med problemen annat än i form av krisingripanden från fall till fall av industriministern. De 4 miljarderna är man villig att strö ut blint över näringslivet. Jag finner detta synnerligen beklagligt och vittnande om dåligt handlag med såväl strukturpolitiken som ekonomin. Vi socialdemokrater vill åstadkomma en bättre strukturpolitik för en sund företagsutveckling och för en större trygghet för de anställda inom de många branscher det här är fråga om, när jag nu yrkar bifall till vår reservation nr 1. Vår andra reservation handlar om en förstärkning av Investeringsbankens aktiekapital, men också här är utskottsmajoriteten, förvånande nog, avvisande. Det borde inte behöva råda några delade meningar om Investeringsbankens betydelse för industrin i dagens problemfyllda situation. Dess möjligheter att bistå näringslivet med krediter i särskilt trängda situationer är så betydelsefulla och så omvittnade av näringslivets folk att ett bifall till ifrågavarande krav borde ha varit självklart. Men utskottsmajoriteten fortsätter med sina bortförklaringar. Den för klarar att den möjlighet att utöka sin upplåning med oförändrat aktiekapital som medgavs banken i våras får räcka för bankens verksamhet. Men alla är vi väl medvetna om att möjligheten att låna pengar, särskilt utomlands, är beroende av bankens solvens och tillförlitlighet, dvs. förhållandet mellan aktiekapital och lånemedel i bankens verksamhet. Inte minst efter bl.a. de stora valutaförluster banken åsamkats genom regeringens devalveringar tidigare i år borde det vara självklart med en förstärkning av aktiekapitalet i Investeringsbanken. Mot bakgrund av näringslivets stora behov av medel såväl för strukturrationaliseringar som för utbyggnad och upptagande av nya tillverkningar yrkar vi bifall till reservationen 2. Den tredje reservationen är föranledd av vårt förslag om en inventering av investeringsobjekt som snabbt kan sättas i gång i de statsägda företagen. Nu torde väl behovet av ytterligare jobb vara uppenbart för alla. Nästan dagligen läser vi i tidningarna om friställningar, inskränkningar och industrinedläggningar. En ökning av investeringsverksamheten inom industrin är nödvändig, om inte fler och fler av industrins anställda skall komma att sysselsättas med beredskapsarbeten eller med mer eller mindre effektiva utbildningskurser. Arbetsmarknadspolitiken är självfallet av mycket stort värde, men nog är det bättre om industrins anställda kan sysselsättas med omoch tillbyggnader vid den egna industrin än med beredskapsarbeten. Enligt föreliggande beräkningar kommer industriinvesteringarna i vårt land att minska med ca 25 26 under åren 1977-1978. Det bör då vara en angelägen åtgärd att öka industriinvesteringarna där detta är möjligt. En sektor där det torde vara relativt lätt att öka industriinvesteringarna är just de statsägda bolagen. Under senare år har ca 10 96 av industriinvesteringarna i vårt land skett inom Statsföretagsgruppen. I dagens situation har Statsföretags olika företag, särskilt inom gruv-, ståloch skogsindustrin, stora svårigheter och redovisar stora förluster. De saknar därför ekonomiska möjligheter att själva finansiera några stora investeringar. Samtidigt har de flesta företagen inom Statsföretagskoncernen mer eller mindre färdigutredda investeringsobjekt att redovisa. Vi föreslår därför en skyndsam inventering av befintliga investeringsprojekt med sikte på att få till stånd en snabb ökning av investeringsverksamheten vid dessa företag. Denna investeringsverksamhet skulle ge de ifrågavarande företagen bättre konkurrensförmåga på världsmarknaden framöver till fördel för såväl de anställda som bytesbalansen. För t.ex. ASSI:s utveckling är det vida bättre att företaget sysselsätter sina anställda med omoch tillbyggnad av industrin för att öka lönsamheten än att det drar ner sin produktion och skickar över sina anställda till beredskapsarbeten i vägbyggen, vattenoch avloppsanläggningar eller liknande. Detsamma är förhållandet vid anläggningar i andra delar av landet. Att använda en del av de medel som nu används för tillfälliga ar betsmarknadspolitiska åtgärder för att investera i framtiden för vårt näringsliv är en klok åtgärd. Men de borgerliga tycks hysa en bristande tro på framtiden, eftersom de ställer sig avvisande till vårt förslag. Det är kanske logiskt att hysa denna misstro gentemot framtiden med den regering som vi just nu har, som sannerligen inte arbetar för någon ljusare framtid. Men jag vill gärna försäkra mina borgerliga kolleger att också det missförhållandet kan man råda bot på om man bara stöder en framtidsinriktad politik för svenska folkets bästa! Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid näringsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Jag tror kammaren håller mig räkning för om jag inte håller något längre anförande och bemöter herr Börjessons alla påståenden. Jag skall bara göra ett par tre anmärkningar, som jag hoppas att herr Börjesson funderar på i sin stilla kammare. Den ena anmärkningen gäller herr Börjessons uttalande att om man bildar en strukturfond undanröjer man den förbättring i företagens lönsamhet som sänkningen av arbetsgivaravgiften är avsedd att ge. Med andra ord menar herr Börjesson i barnafromhet att om man sänker arbetsgivaravgiften med 2 96 tvärs över innebär det att alla priser blir 2 96 lägre, att vår industri får 2 26 bättre konkurrensförmåga och att alla företag behöver detta. Herr Börjesson! Det finns många företag som inte behöver den här sänkningen. Men det finns många som skulle behöva mycket mer än denna 2-procentiga sänkning. Det är det vi vill åstadkomma, och vi vill inte sprida lättnaderna jämntjockt. Herr Börjessons tanke om att det var något slags statskooperativ man skulle få genom vårt förslag var litet lustig. Vi kanske kan diskutera detta i ett annat sammanhang. Herr Börjessons motiv för att avslå ansökan om vtterligare 500 milj.kr. i insatskapital till Investeringsbanken är att man har avslagit ansökan två gånger förut — då bör man vara konsekvent och avslå den en tredje gång. Ja, det är naturligtvis en motivering, men jag tycker inte att den är vidare genomtänkt. Jag skall ta upp Fritz Börjessons påstående att jag har sagt att regeringens ingripanden har varit planlösa och utan mening. Han pekade på varven och stålet. Vi har sagt i vår motion att de delarna inte skall finnas med i strukturfonden. Det har skett stora ting, där staten har ingripit och där den nuvarande regeringen bara har haft att ta vid och fullfölja någonting som den gamla regeringen påbörjade. Visst har det varit planlöst och utan mening. Jag har inte sagt att industriministern inte borde ha gjort de ingripanden som han har gjort. Tvärtom skulle de självklart ha gjorts. Men man skulle ha planerat dem på ett bättre sätt, så att det kostat mindre för samhället. De kunde ha gjorts vid en annan tidpunkt och blivit både bättre och billigare. Fritz Börjesson är nöjd med inventeringen av nya objekt. Det finns massor av sådana. Det har Statsföretags chef talat om. Men han talade också om att han kräver 20 26 lönsamhet av nya investeringar. Vilket företag ger 20 26 lönsamhet i dag? Naturligtvis kräver vi inte bara att man skall inventera objekt, Fritz Börjesson, utan också att man skall hjälpa företagen att finansiera utbyggnaden.

Herr talman! Nu blev herr Börjesson alldeles obegriplig. Han sade att företagen inte kan sälja sina varor och att sänkningen av arbetsgivaravgiften skall hjälpa företagen att sälja utomlands osv. Men det är inte detta vi diskuterar. Det finns företag som utan den här sänkningen mycket väl klarar av att sälja, men det finns en mängd företag som inte kommer att hjälpas något väsentligt av sänkningen. De behöver mycket mera hjälp. Varför inte göra en pott av det hela och hjälpa dem som behöver hjälpen men låta bli att hjälpa dem som inte behöver hjälp? Visst är det sant att den ene skall hjälpa den andre, men varför skall jag alltid vara den ene, säger de konkurrenskraftiga företagen.

Herr talman! Mot bakgrund av två uttalanden av mig och bostadsminister Elvy Olsson beträffande effekterna av energisparande i bostäder har Olof Palme frågat mig, vilket av dessa uttalanden som återspeglar regeringens officiella ståndpunkt. Ett sparprogram av det slag som regeringen inom kort lägger fram måste självfallet i första hand inriktas på att åstadkomma bättre hushållning med samtliga energislag och därmed begränsa den totala energiförbrukningen. Nu är det emellertid också så, att olika energiformer är utbytbara mot varandra. Elektrisk ström, som ju kan produceras på många sätt, har alltmera kommit att användas för uppvärmning av bostäder. Därför kan man mycket väl översätta den energimängd som sparas genom ett sparprogram för uppvärmning av bostäder och andra lokaler till såväl olja som kärnkraft. Det finns med andra ord inte någon sådan motsättning mellan Elvy Olssons uttalande och mitt, som Olof Palme låter påskina i sin fråga.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, fast det var ju fasligt pinsamt att bevittna detta nästan desperata försök att blanda bort korten. Så här förhåller det sig. Under 1976 års valrörelse utlovade centerledaren Fälldin en sparplan som skulle göra kärnkraften onödig. Denna sparplan skulle undanröja behovet av samtliga de reaktorer som riksdagsmajoriteten beslutade om 1975. Den sparplanen var ju hela grundvalen för centerns energipolitik. Till detta knöt man alla de moraliska kraven, de högstämda fraserna och allt det andra. Jag påpekade då att åtgärder för energihushållning i bostäder är en väsentlig del av 1975 års energibeslut och att det är utomordentligt viktigt att spara olja. Men man sparar i mycket ringa grad elektrisk ström, och därför är det icke hederligt att förespegla människorna att sparåtgärder för att isolera bostäderna skulle eliminera behovet av elkraftsalstrande reaktorer. Herr Fälldin framhärdar emellertid i sitt senaste uttalande. Han har gått ned till en besparing på 6-8 reaktorer genom isolering av bostäder. S Det är i och för sig en halvering och i så måtto en förbättring. Men i det läget uppträder plötsligt bostadsminister Elvy Olsson i rollen som det lilla barnet i sagan om kejsarens nya kläder och säger, precis som jag: Ja, energisparande i bostäder har ingen nämnvärd betydelse i debatten om det framtida behovet av kärnkraft. Det är ju olja man sparar. Strax därpå kommer folkpartiets och moderaternas energiexperter. Först Carl Tham: Det väsentliga med sparplanen är att den sparar olja och inte el. Och Anders Wijkman: Att automatiskt översätta en viss mängd värme till att motsvara en lika stor mängd elektricitet är detsamma som att sätta likhetstecken mellan äpplen och päron. Så är det ju. Herr Fälldin står alltså helt isolerad. Han säger att man visst kan byta olja och kärnkraft, men det går inte, eftersom husen ju finns där redan. De isolerbara husen är f. ö. till 90 26 eldade med olja, och det är på den man kan spara. Endast i mycket liten utsträckning kan man spara elkraft. Man talar väldigt mycket om moral i energidebatten, men den främsta moral som vi politiker bör ålägga oss är att ge allmänheten korrekta sakuppgifter, så att den kan ta ställning. Det är i det avseendet herr Fälldin sviker. Vore det inte bra om han kunde försöka ta sig samman och säga: Tyvärr gav jag felaktiga uppgifter i valrörelsen. Elvy Olsson, Tham, Wijkman och Palme har rätt i att det är olja som sparas på detta sätt. Också det är en viktig fråga, men den har icke med debatten om kärnkraften att göra.
Herr talman! Jo, Olof Palme, det är viktigt med korrekta uppgifter. Olof Palme sade 1975 och senare genom en hel valrörelse att vi kommer att ha ett behov av elkraft år 1985, som uppgår till 160 TWh. Hur korrekt var den uppgiften? Var det inte så att man byggde på denna åtgång av elkraft för att motivera den kraftiga kärnkraftssatsningen? Den bedömning av det faktiska behovet av elkraft som jag och centern samtidigt gjorde har enligt ur partipolitisk synpunkt neutrala utredningsorgan visat sig ligga mycket närmare verkligheten än den som socialdemokraterna gjorde. Detta om det korrekta i det avseendet. Temat för Olof Palme och andra kärnkraftsanhängare när det gäller att försvara 13 reaktorer är ju numera att man skall ersätta oljan med kärnkraft. Det finns i princip två vägar att gå om man vill minska oljeförbrukningen. Den ena är att ersätta oljan med annat bränsle, t.ex. uran. Den andra är att hushålla och effektivare utnyttja oljan, så att man kan minska oljeförbrukningen. Nu säger jag: Om en utbyggnad av kärnkraften motiveras med att den skall ersätta olja, inte med att den skall tillgodose ett oundgängligt elbehov, borde Olof Palme rimligen också erkänna att ett motsvarande sparprogram kan omräknas i kärnkraft. Jämför värmemängderna! Till detta kan också läggas den miljövinst som ligger i att spara energi i stället för att tillföra sådan i annan form.

Herr talman! Det mest barmhärtiga jag kan säga är väl att jag hoppas att herr Fälldin begrep vad han sade. Jag tror inte att någon annan gjorde det. Låt mig mycket enkelt beskriva vad det gäller genom att säga: Man sparar icke palsternackor genom att låta bli att äta kålrötter. Så enkelt är det. Man kan leka med terawatt och dra nytta av lågkonjunkturen genom att säga att förbrukningen av palsternackor icke exakt kan bedömas. Men man kan icke på den grunden säga, att eftersom förbrukningen av palsternackor blir mindre har vi sparat kålrötter. Om man räknar med att ha tillgång till olja kan man bygga oljekraftverk. Men ni har ju lovat att ni inte skulle bygga flera sådana än vad också vi förordar. Men det som återstår är ju frågan om uppvärmning och isolering av bostäderna, som i det isolerbara beståndet till 90 96 är uppvärmda med olja. Om man, vilket jag livligt hoppas, kan nå stora spareffekter där, minskar förbrukningen av olja men icke av elektrisk ström som genereras i kärnkraftverk. Detta är glasklart, och det har i stort sett varenda människa som yttrat sig i debatten — vi, moderaterna, Elvy Olsson, Tham och alla andra — varit ense om. Men ändå framhärdar herr Thorbjörn Fälldin att han har ingen trovärdighet alls på denna punkt. Men ändå — för allmänhetens skull — gå ut och tala om att ni hade fel och säg hur det ligger till, så att vi kan börja diskutera på ett realistiskt sätt!

Herr talman! Jag tror att det är föga meningsfyllt att Olof Palme och jag står här i kammaren och sätter betyg på varandras trovärdighet. Opinionsundersökningar om inställningen till kärnkraftsfrågan tycker jag inte talar till Olof Palmes fördel när han yttrar sig i trovärdighetsfrågan. Beträffande talet om palsternackor m.m. så kan vi väl med förlov sagt använda bildspråk litet till mans. Men vad Olof Palmes bild säger i denna fråga, det begriper jag uppriktigt sagt inte. I fråga om biomasseprocessen har jag aldrig hört talas om palsternackor som något alternativ. Tillbaka till ämnet!

Om Olof Palme inte förstår detta, trots den diskussion som han själv driver om utbytbarheten, är det sannerligen inte mitt fel.

Herr talman! Jag tror att det är utomordentligt meningsfullt att statsministern och jag fortfarande diskuterar detta spörsmål. Jag tror att allmänheten förstår det här ganska snart. Vi använder olja för att driva oljekraftverk — ineffektiva, smutsiga och dyra. Det är bra om man kan minska den oljeförbrukningen. Det sker bl.a. med hjälp av vattenkraft och genom kärnkraft. På längre sikt kan man väl också tänka sig vindkraft m.m. En helt annan sak är den olja som vi använder för att värma upp hus. På det området bör vi vara sparsamma för att få ned förbrukningen av olja. Det är alldeles utmärkt. Men det minskar inte annat än i mycket ringa grad behovet av elektrisk ström i landet. Det är väl glasklart. Jag försöker förenkla resonemanget genom att tala om palsternackor och kålrötter, men det går lika bra att använda äpplen och päron, som moderaterna har gjort. Varför kan nu inte Thorbjörn Fälldin erkänna detta grundläggande faktum — det är en enkel fråga, men jag tvingas ställa den — att det föreligger en skillnad mellan att använda olja i oljekraftverk för produktion av elektrisk ström och att använda olja för att uppvärma hus som redan står där? Föreligger icke en skillnad mellan dessa två sätt att använda fossila bränslen?
Herr talman! Jag tror också att det kan vara av ett visst värde att diskutera sakfrågan. Vad jag ifrågasatte var om det fanns någon mening i att Olof Palme och jag betygsätter varandras trovärdighet m.m. Ta Olof Palmes egen bild! Det är viktigt att minska oljeförbrukningen i oljekraftverk, för då minskar man de negativa miljöeffekterna av utsläppen. Men når man inte samma effekt på oljeimporten, på de negativa miljöverkningarna, om man sparar lika många kubikmeter olja i hus som värms upp genom oljeeldning? Den olja som man sparar in i husen kan om man så vill användas till oljekraftverk. Det finns annat man kan göra också. Man kan låta bli att driva oljekraftverken som oljekondensverk. Man kan gå vidare med att ordna uppvärmning och elenergiproduktion i ett och samma sammanhang. Det går inte att särskilja olja från olja. Besparingen är lika effektiv i det här fallet. Det är ett ofrånkomligt faktum. Utbytbarheten gäller båda gångerna.
Herr talman! Här kryper ju väsentliga upplysningar fram. Herr Fälldin vill köra i gång oljekraftverken med den olja han sparar på bostadsisoleringen. Den besparingen tänker han inte använda för att förbättra vår bytesbalans. Den skall han sätta in i oljekraftverk. Men det lovade man heligt under valrörelsen att inte göra. Nej, oljekraftverk skulle ni i lika liten grad som socialdemokraterna använda. Det var en nödlösning. Är det så ni tänker, innebär det en hel omläggning av centerns energipolitik. Men då blir det etter värre, eftersom besparingen av olja inte blir så stor. Jag tror att det är oerhört viktigt för vår miljö att vi får ned oljeförbrukningen över huvud taget i landet. Jag tror att det är mycket viktigt för vår bytesbalans och vår ekonomi att få ned oljeförbrukningen så att vi slipper betala oljeräkningarna. Det är utomordentligt viktigt för vårt nationella oberoende att vi slipper bli beroende av den mycket osäkra tillförseln av olja — så långt vi nu kan. Men här lägger centern tydligen om sin energipolitik för jag vet inte vilken gång i ordningen. Är det så? Är vi inte överens om att man på alla fält skall spara på olja?
Herr talman! Olof Palme!

Det behöver inte innebära att man börjar bygga några nya oljekondensverk. Det borde herr Palme rimligtvis erkänna. Att spara olja är från alla synpunkter överlägset jämfört med att ersätta olja med kärnkraft. Om sparandet sker på det ena eller det andra stället har från importsynpunkt eller miljösynpunkt ingen betydelse. Effekterna blir där desamma. Men det viktiga är att Olof Palme och andra kärnkraftsvänner säger att vi skall ersätta olja med el; det är enda möjligheten att få behov av de 13 kärnkraftsreaktorerna. Där ligger skillnaden.

Herr talman! Det här blir intressant. Allright! Vi skall spara olja i bostäder. Er sparplan är förmodligen dålig, för ni har inga pengar och inga styrmedel. Det är i och för sig ett bevis på att den här regeringen bara tänker sitta en period — om jag får tolka tidningarna. Nu säger herr Fälldin att vi nu skall använda den insparade oljan till att åtminstone till en del driva oljekraftverk. Men i valrörelsen var vi ense, och ni ville ha lika låg oljeförbrukning för kraftändamål som vi. Det lovade ni heligt. Sviker ni det vallöftet, så var så god. Först skall vi då bygga 13 — eller blir det 10 eller 12 — kärnkraftverk. Sedan skall ni stänga av dem. Så skall ni köpa olja utomlands för att sätta i gång tillgängliga oljekraftverk, smutsa ned miljön och förstöra bytesbalansen. Kan icke herr Fälldin förstå att detta är ett miljömässigt och ekonomiskt kvalificerat vansinne? Så dyrt skall väl icke centerns hugskott — den här sparplanen — behöva bli för det svenska folket.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att tvångsingripanden, vilka hindrar ett barn att stanna i en miljö där det uppbart självt vill vara, skall kunna undvikas. Bestämmelserna om överflyttning av barn finns i 21 kap. föräldrabalken. Av dem framgår att möjligheterna att med tvång flytta ett barn exempelvis till vårdnadshavaren är starkt begränsade med hänsyn till barnet. Har barnet fyllt 15 år, får överflyttning inte ske mot dess vilja, om det inte är nödvändigt med tanke på barnets bästa. Detsamma gäller om barnet är yngre men har nått motsvarande grad av mognad. I praktiken torde stor hänsyn tas till barnets önskemål även när det är yngre än 15 år. Jag kan vidare nämna att tvångsförflyttning kan vägras om det finns anledning att vårdnadsfrågan omprövas av allmän domstol. Detsamma gäller om det finns en beaktansvärd risk för barnets kroppsliga eller själsliga hälsa. Beslut om överflyttning fattas av förvaltningsdomstol, i första hand av länsrätt. Sedan årsskiftet gäller att rättens beslut i allmänhet inte kan verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Beslut om överflyttning kan prövas på nytt, bl.a. om nya omständigheter har kommit fram. Bestämmelsen om överflyttning av barn ger enligt min mening stort utrymme för hänsynstagande till barnets egen inställning. Myndigheterna är också i övrigt skyldiga att handlägga frågor om tvångsförfarande mot barn med stor varsamhet. Jag har emellertid stor förståelse för att det kan vara berättigat att ändra nuvarande bestämmelser så att det klart framgår att även yngre barns personliga önskemål skall tillmätas betydande vikt i överflyttningsärenden. Problemet har redan uppmärksammats. I början av detta år tillkallade jag med regeringens bemyndigande en kommitté för att utreda frågan om att förstärka barns rättsliga ställning. I direktiven uttalade jag att utredningens uppgift allmänt skulle vara att undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns intressen och behov bör tillgodoses bättre än f. n. genom föreskrifter som särskilt tar sikte på barnens rätt. Bland de frågor som borde ägnas särskild uppmärksamhet nämnde jag reglerna om vårdnad och umgängesrätt samt överflyttning av barn. Jag har inhämtat att kommittén, som har ett omfattande uppdrag, redan är sysselsatt med dessa frågor. Någon ytterligare åtgärd från regeringens sida är enligt min mening inte påkallad f.n.

Herr talman! Med anledning av att Jörn Svensson insjuknat har jag ombetts att motta svaret av justitieministern. Jag får tacka tr svaret, även om jag inte finner det tillfredsställande. Det nuvarande rättsläget leder till alltför många orimligheter och övergrepp mot barn. Vårdnadshavarens möjligheter att utöva tvång mot barnet — även i livsavgörande ting — är närmast obegränsade. Praxis har visat att hänsyn till barnets önskan inte tas om inte barnet fyllt 12 år. En mogen och medveten tio-elvaåring, som klart redovisar sin inställ ning, har ingen talan; det blir tvångsomhändertagande. Att rättspraxis Nr 43 skrämmer barnet till flykt är ett exempel på den juridiska stelbentheten Torsdagen den och den totala avsaknaden i domstolspraxis av en förnuftig och mänsklig 8 december 1977 anpassning till verkligheten och de individuella förhållandena. Men inte I bara tvångsåtgärder mot barns vilja är principiellt förkastliga. Bakom Om åtgärder mot tvångsåtgärderna döljer sig ofta en förhistoria, och denna förhistoria är — tvångsingripanden i vad som lett fram till den orimliga tvångsåtgärden. vissa ärenden Vårdnadsmål avgörs utifrån en konservativ grundsyn, som inte står — rörande vårdnad av i samklang med verkliga samhällsförhållanden. Domstolarna är alldeles — barn för benägna att avgöra vårdnadsfall så, att moderskap får ett företräde framför faderskap. Det är en tyst förutsättning att barnen anses stå närmare modern än fadern — en förutsättning som inte har förankring i verkligheten och som bygger på en vidskeplig och ovetenskaplig inställning till barnens behov. Följden blir att modern ofta får vårdnaden om tre eller fyra barn, vilket många gånger innebär en orimlig belastning. Om det äldsta barnet velat följa modern tvingas de andra barnen att foga sig häri, trots att de kanske inte har samma önskan. Domstolen anser dem vara för unga för att man skall kunna ta hänsyn till dem. Det fall som föranlett frågan är ett typexempel på detta. Justitieministern svarar att man utreder frågan om barns rättsliga ställning. Jag undrar då: Vilken åldersgräns skall gälla, och vilken ställning skall barnen få rent rättsligt? Det finns en konservativ grundsyn i våra domstolar, och hur skall justitieministern ändra den? För det är detta det gäller, att köra över de konservativa uppfattningarna hos dem som skall döma i de här frågorna. Någon ytterligare åtgärd är inte aktuell, säger justitieministern. Men det gäller inte bara att ändra lagen, utan det gäller framför allt att ändra rättstillämpningen. Vad ämnar justitieministern göra för att åstadkomma en ändring i den konservativa grundsyn som leder till de här problemen?

Herr talman! När det gäller en tvist mellan föräldrar om vem som skall ha vårdnaden om barn skall frågan avgöras med hänsyn till barnets bästa. Det är de synpunkterna som myndigheterna skall lägga på frågan, och då inte bara den domstol som träffar avgörande i själva vårdnadsfrågan utan också den förvaltningsdomstol som skall ta upp frågan om överflyttning av barn. Även på själva verkställighetsstadiet skall man ta hänsyn till barnets bästa. I alla dessa fall behöver man de sociala myndigheternas utredning som stöd för att man skall kunna ta ståndpunkt. Det är mycket svåra frågor, och enligt lagstiftningen behandlas ärendena så varje gång då det uppkommer fråga om någon åtgärd — både i vårdnadsmålet, i fråga om överflyttningen och på verkställighetsplanet. Det är inte så enkelt att man kan säga att det alltid skall vara den som faktiskt har barnet som skall behålla det. I så fall skulle man tillåta att personer som kidnappat barnet eller utan något skäl behåller det får rätt. 1 Det är emellertid faktiskt så att det relativt sällan förekommer mål av den här typen. Jag har några uppgifter från länsrätten i Stockholm. I år har hittills kommit in 55 ansökningar till länsrätten om hämtning. Beslut om hämtning har meddelats i endast fyra fall, varav endast ett fall verkligen ledde till hämtning. När det gäller den speciella fråga som nu är uppe, om man skall ta hänsyn till uppfattningen hos barn som är yngre än 15 år, är jag helt enig med frågeställaren. Den frågan utreds nu av en kommitté, vars arbete pågår.

Herr talman! Det är givetvis glädjande att justitieministern medger att de här frågorna är ytterst allvarliga. Även om antalet fall exempelvis vid länsrätten i Stockholms län är mycket litet är detta trots allt ett ingripande och en viktig fråga för den enskilda människan, för det enskilda barnet. När justitieministern säger att man skall ta hänsyn till barnets bästa och att de sociala myndigheterna här skall spela en stor roll måste man ställa frågan: Hur fungerar de sociala myndigheterna i nuvarande läge? På många platser i landet — jag kan som exempel ange Gävle — avråder sociala myndigheter föräldrar från att söka gemensam vårdnad i enlighet med det riksdagsbeslut som fattats. Det gäller fall där den gemensamma vårdnaden skulle kunna klara ut problemen. Många gånger har tvister undvikits tack vare att föräldrarna haft gemensam vård. Man måste då ställa frågan i ett längre perspektiv: Varför motarbetar de sociala myndigheterna och även de allmänna advokaterna just det här beslutet? Och vad tänker justitieministern göra åt det? Det gäller trots allt att få en anpassning till verkligheten från den konservativa syn som otvivelaktigt finns kvar.
Herr talman! Den kommitté som arbetar med de här problemen har till uppgift att se inte bara på frågor om överflyttning utan också på själva vårdnadsfrågorna. Ett uppslag som finns nämnt i direktiven är att det skulle kunna finnas någon förtroendeman som kunde särskilt beakta barnens ställning.

Herr talman! Jag noterar att justitieministern alltså inte har för avsikt att försöka få rättstillämpningen i nuvarande läge att följa de beslut som har fattats i riksdagen. Justitieministern ger här inget svar på frågan hur man i nuvarande läge skall få domstolarna att följa riksdagens beslut. När det gäller att få de sociala myndigheterna att följa de beslut riksdagen har tagit beträffande gemensam vårdnad som en möjlighet att klara av de flesta problem som kan kvarstå har justitieministern inget direkt förslag att lägga fram i dag utan hänvisar till en utredning som Nr 43 kan ta avsevärd tid. Flera fall av tvångsingripanden kan alltså under Torsdagen den

Herr talman! Allan Åkerlind har frågat justitieministern när en ny lagstiftning som tar hänsyn till barnets vilja vid placeringar enligt barnavårdslagen kan föreläggas riksdagen. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på frågan. Barnavårdslagen anger ingen åldersgräns för när barn skall höras under utredning i ärende hos barnavårdsnämnden. På vilket sätt och i vilken utsträckning barnet bör ges tillfälle att medverka under utredningen får bedömas med beaktande av barnets mognad och övriga omständigheter. Av barnavårdslagens och förvaltningslagens bestämmelser följer emellertid att i vart fall ett barn som har fyllt 15 år skall underrättas om vad som har framkommit under utredningen och beredas tillfälle att yttra sig. Ett barn som har fyllt 15 år får även självt föra talan i fråga om omhändertagande för samhällsvård eller utredning. Barnavårdsnämnden har ansvaret för vården av den som har omhändertagits. Lagen föreskriver ingen skyldighet för nämnden att samråda med barnet eller föräldrarna vid vårdens utformning. Någon generell rätt att föra talan mot beslutade ändringar i vården föreligger inte. Jag vill också erinra om barnavårdslagens bestämmelser om förbud mot att flytta fosterbarn. De näraliggande bestämmelserna i föräldrabalken om överflyttning av barn har behandlats nyss av justitieministern med anledning av en fråga av Jörn Svensson . Socialutredningen har tagit upp hithörande frågor i sitt betänkande Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Socialutredningen framhåller vikten av att även barn under 15 år hörs under utredningen så snart barnets mognad och övriga omständigheter medger det. Med hänsyn till de stora individuella skillnader som här kan finnas har socialutredningen ansett att den frågan inte bör bli föremål för rättslig reglering. Ett barn över 15 år skall enligt förslaget få föra sin talan självt. Vården bör utformas i samråd med barnet och föräldrarna och det bör finnas rätt att föra talan mot beslutade ändringar i vården. Som framgick av justitieministerns svar nyss kommer utredningen om barnens rätt, som tillsattes i början av detta år, in på samma 13 frågor. Utredningen skall sålunda enligt sina direktiv undersöka hur barns intressen och behov bättre skall kunna tillgodoses än f.n. Socialutredningens förslag remissbehandlas f. n. De frågor som Allan Åkerlind tar upp kommer därför att behandlas under det fortsatta arbetet med utformningen av en ny socialvårdslagstiftning.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

Jag begärde då att barnet alltid skulle beredas tillfälle att yttra sig, om barnet uppnått sådan ålder att han eller hon kunde antas förstå vad saken gällde, samt att barnavårdsnämnden vid ärendets behandling skulle ta största möjliga hänsyn till barnets önskemål. I andra lagutskottets utlåtande nr 51, 1967, behandlades motionen positivt. Man sade där att de frågor, till vilka förslagen anslöt, enligt utskottets bedömande borde bli föremål för utredning. Man förutsatte att den översynen skulle ske utan tidsutdräkt. Det uttalandet gjordes alltså av utskottet och godkändes av riksdagen för tio år sedan. Det har gått lång tid sedan dess, och de här frågorna är fortfarande, efter tio år, under utredning. Jag beklagar detta djupt. Det är inte främst den sittande regeringen som är ansvarig för det utan i första hand den föregående.

Litet otäckt är det också att lagen, som också sades i svaret, inte föreskriver någon skyldighet för nämnden att samråda med barnet eller föräldrarna vid vårdens utformning. ”Någon generell rätt att föra talan mot beslutade ändringar i vården föreligger inte”, hette det i svaret. Det är också saker som bör tas upp till omprövning. Jag hoppas att en ny lagstiftning på detta område med det snaraste kommer till stånd, där barnens rätt — det är ju den det gäller — bättre tillvaratas. Jag ser fram mot det. Jag tycker i alla fall att svaren inger hopp om att det snart skall ske någonting på detta område.

Herr talman! Jag vill bara göra den kommentaren till Allan Åkerlinds anförande att utredningen i den del den berör socialvården är klar. Den remissbehandlas nu och skall sedan beredas i departementet. Jag vill också understryka att socialutredningen i sitt betänkande från olika aspekter har tagit upp frågan om underårigas hörande. Utredningen har därvid framhållit hur betydelsefullt det är att barnet, när det är fråga om placering utanför det egna hemmet, får ge sin mening till känna. Den som utreder ärendet måste söka nå sådan kontakt med barnet att han på ett sätt som är anpassat till barnets mognad kan berätta för barnet vad som förestår och skälen till det. Av utredningen framgår också hur viktigt det är att barnavårdsnämnden vid sitt ställningstagande känner till barnets inställning. Jag hoppas, Allan Åkerlind, att vi ganska snart kan klara av den här frågan.
Herr talman! Jag hoppas också, herr socialminister, att denna fråga skall kunna klaras av snart. De uttalanden som har gjorts nu visar, tycker jag, att vi har kommit en bit på väg. Jag beklagar emellertid att socialutredningen enligt vad som nämns i svaret har ansett att frågan inte bör bli föremål för rättslig reglering. Blir den inte det är jag rädd för att missförhållandena kommer att bestå. Jag hoppas att vi får en bättre ordning och en bättre rättslig reglering till barnets bästa.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om jag är beredd att lämna förslag till riksdagen om att idrottsklubbar och förbund skall vara skyldiga att betala sociala avgifter för dem som får ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med idrottsutövning. Rätten till sjukpenning och ATP grundas i allmänhet på inkomst av eget arbete i form av antingen anställning eller annat förvärvsarbete. Frågan om en person i en viss situation skall anses som anställd arbetstagare är inte närmare reglerad i lagstiftningen utan avgörs med ledning av den rättspraxis som utbildat sig på området. Sådana ersättningar som avses i frågan torde därvid i rättstillämpningen inte ha ansetts som inkomst av förvärvsarbete och således inte avgiftspliktiga eller förmånsgrundande. Hithörande frågor har med anledning av en motion i ämnet behandlats av socialförsäkringsutskottet. I det av riksdagen godkända betänkandet 1976/77:8 uttalade utskottet att det finns skäl för att en utredning görs av frågan om idrottsmännens sociala förmåner och finansieringen av des: sa. En förutsättning för att en sådan utredning skall bli meningsfull är emellertid enligt utskottet att man på ansvarigt håll inom idrottsrörelsen söker åstadkomma en kartläggning av verksamhetsformerna inom elitidrotten i syfte att uppnå mera enhetliga normer för engagemang av och ersättning till idrottsmän. Utskottet angav också att Riksidrottsförbundet avsåg att i samråd med närmast berörda specialidrottsförbund påbörja en undersökning av möjligheterna att få till stånd enklare och mera enhetliga former för verksamheten inom elitidrotten. Utskottet ansåg sig med det anförda ha besvarat motionen, som därmed avslogs. Enligt vad jag erfarit är avsikten att nämnda undersökning skall vara avslutad i god tid före riksidrottsmötet år 1979. Jag vill här även nämna att angränsande frågor om reglerna för beräkning av pensionsgrundande inkomst har tagits upp vid remissbehandlingen av pensionskommitténs betänkande Pensionsfrågor m.m. Mot denna bakgrund kan jag f.n. inte ge något närmare besked om den fortsatta behandlingen ay frågan. Jag avser emellertid att ta upp frågan till behandling så snart tillräckligt sakmaterial finns tillgängligt.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Tyvärr andas det kanske bara litet för mycket av ”vänta och se”. Socialministern hänvisar till socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:8. Man skulle också kunna gå tillbaka till propositionen 1975/76:46 och socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 det riksdagsåret. Det handlade om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster. Riksdagen beslöt att uppdragstagare skulle befrias från avgiftsskyldighet och att uppdragsgivaren i stället automatiskt skulle vara skyldig att erlägga socialförsäkringsavgifterna. Märkligt nog har detta inte kommit att gälla de idrottsutövare som på grund av träning eller tävling har ersättning från sin klubb eller sitt förbund för exempelvis förlorad arbetsinkomst. Elitidrotten ställer i dag sådana krav på sina utövare att dessa behöver en omfattande ledighet från sina arbeten. Genom juridiskt bindande kontrakt tillförsäkras idrottsutövarna kompensation från sina klubbar. Om denna övergång till halveller helprofessionalism kan man ha olika uppfattningar — den diskussionen får vi ta i ett annat sammanhang. Nu existerar i princip ett anställningsförhållande mellan idrottsutövaren och hans klubb, och då får vi acceptera det. Tidigare har försäkringsdomstolen ställt två fotbollsspelares inkomster utanför sjukförsäkringssystemet med motiveringen att de utövat en hobby, trots att de hade juridiskt bindande kontrakt. Det har förekommit resonemang om att idrotten inte har råd att ta på sig de sociala kostnaderna — då måste ersättningarna sänkas. Får man föra ett sådant resonemang? Det ligger ju precis i linje med det försvar som förs fram i rättegångarna mot de s.k. gråfirmorna. En annan förklaring från idrottsledarna är att de aktiva är i elden 10 å 15 år och att de, när de lägger av, är så unga — drygt 30 år — att de ändå hinner skaffa sina ATP-poäng. Man vill hoppas det. Men vad händer med familjen om en aktiv avlider? Låt mig sluta med ett exempel. Två personer är intensivt upptagna med samma fotboll. De gör ruscher, de spelar till varandra, de nickar osv. Båda har ledigt från sina ordinarie arbeten. Båda har avdrag på sin lön. Båda får ersättning av sin klubb för förlorad arbetsinkomst. För A betalar klubben sociala avgifter, för B inte — beroende på att A är tränare och B är spelare. Jag skulle vilja fråga socialministern: Är detta rimligt? Är detta konsekvent?

Herr talman! Karl-Erik Svartberg säger att mitt svar andas något av att jag vill vänta och se. Jag tycker emellertid att de exempel som Karl Erik Svartberg här anförde verkligen visar att det är många problem förknippade med denna fråga. Det är detta jag framhållit i svaret, och det var också detta som utskottet framhöll. Därför måste vi göra en noggrann kartläggning av dessa problem. Vi har också fått uppgifter om att Riksidrottsförbundet håller på att göra en sådan kartläggning och att den skall vara klar till riksidrottsmötet 1979. Riksdagen har tidigare gjort det uttalandet att en av förutsättningarna för en sådan här utredning var att man internt inom idrottsrörelsen först gick igenom frågan om utformningen av ersättningarna till idrottsmännen. Det är väsentligt att man först har det grundläggande materialet. Utskottet ansåg — och riksdagen anslöt sig till den uppfattningen — att innan man har gjort en sådan kartläggning är det inte möjligt att bedöma i vad mån inkomster av idrottsutövning bör ge rätt till socialförsäkringsförmåner och att skapa enhetliga och rättvisa regler härför. Jag vill sedan än en gång påminna om att denna fråga tas upp i de remissvar som vi nu får in med anledning av pensionskommitténs betänkande. Jag hoppas att vi skall kunna klara detta, men det är som sagt viktigt att vi har ett material.

Herr talman! Jag hoppas också att det kommer att klarna. Jag delar socialministerns uppfattning att man behöver ett grundläggande material för att klara upp frågan. Men jag är litet mer försiktig än socialministern när det gäller att överlåta åt arbetsgivaren — klubben eller förbundet — att lämna det kompletterande materialet. Det är ungefär som att överlåta åt Svenska arbetsgivareföreningen att utreda hur och när man skall betala ATP-avgifter för de anställda. Jag kan alltså inte dela socialministerns uppfattning i det avseendet. Jag tycker att svaret andas litet av vänta-och-se. Men om bara den här utredningen påskyndas så att vi får en noggrann kartläggning kan jag acceptera det. " Vad jag uppehållit mig vid är enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst — jag har inte gått in på de ganska omfattande kontrakt därutöver som finns inom elitidrotten.

Herr talman! Jag uppehöll mig alltså vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det finns ett anställningsförhållande, ett juridiskt bindande kontrakt mellan idrottsutövaren och hans klubb, och om man därutöver betalar ersättningar får man naturligtvis ta konsekvenserna av detta. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall klubben eller förbundet betala sociala avgifter för. Idrottsutövaren skall ha ett normalt socialt skydd i vårt samhälle.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig om jag vill redovisa målsättningen för översynen av privatskolorna och vilka arbetsuppgifter som gäller för utredningsmannen. Fullgörande av barns skolplikt i annan skola än grundskolan regleras i skollagens § 33 och 34. I § 34 stadgas att skolplikt får fullgöras i enskild skola, om skolan godkänts för ändamålet.

Utvecklingen beträffande de enskilda skolornas ställning har dock blivit oenhetlig. Gällande bestämmelser tillämpas inte lika från fall till fall. De två besvärsärenden som omnämns i frågan belyser detta. Regeringens beslut i dessa ärenden fattades helt inom ramen för nu gällande bestämmelser. Ärendena bekräftar emellertid nödvändigheten av att klarlägga rättsläget i fråga om enskilda skolor såsom det uttrycks i skollag, särskilda bestämmelser m.m. Vidare måste de enskilda skolornas ställning ånyo penetreras mot bakgrund av den utveckling som skett inom det allmänna skolväsendet sedan grundskolans genomförande 1962. En sakkunnig har därför tillkallats. Utredningsmannen har givit be rörda skolor, kommunala skolstyrelser, statliga skolmyndigheter, kommunoch landstingsförbunden m.fl. möjlighet att komma in med material och synpunkter i frågan. Arbetet avses utmynna i en departementspromemoria som analyserar gällande bestämmelser och redovisar principiella och praktiska problem i anknytning till frågan om de enskilda skolornas ställning inom skolväsendet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. I budgetpropositionen 1977 talas det om att ”den allmänna problematik som sammanhänger med såväl riksinternatskoleutredningen som de övriga privatskolorna bör prövas i annat sammanhang”. När en utredningsman kallades till departementet, antog jag att det var för att göra denna översyn. Eftersom det var en principiellt viktig fråga, väntade jag också att direktiv skulle utfärdas. Därav blev dock ingenting. Via riksdagens upplysningstjänst fick jag veta att några särskilda direktiv inte hade meddelats för den sakkunniges arbete. Hans arbetsuppgifter är inte heller begränsade till något bestämt utredningsuppdrag, utan han deltar mer allmänt i handläggningen av de ärenden inom utbildningsdepartementet som rör enskilda skolor. Man har alltså i utbildningsdepartementet litet svårt att bestämma sig för vad avsikten egentligen är med hanteringen av privatskolefrågorna. Svaret i dag är undanglidande på ett sätt som gör mig misstänksam. Uppgifterna för utredningsmannen verkar mycket svävande och dessutom motstridiga. I dagens svar nämns att vad regeringen önskar göra angående privatskolorna är att ”klarlägga rättsläget” och ”analysera gällande bestämmelser”. Men, Britt Mogård, vad är det för konstig ordning att först godkänna två privatskolor mot de berörda kommunernas beslut och därefter börja klarlägga rättsläget och analysera gällande bestämmelser? Vore det inte lämpligare att i principiellt viktiga frågor först låta klarlägga rättsläget, analysera gällande bestämmelser och sedan fatta beslut? Så var i alla fall beslutsgången på den socialdemokratiska regeringens tid. Britt Mogård säger också att utvecklingen har blivit oenhetlig och att de beslut som den borgerliga regeringen fattade om godkännande av dessa privatskolor belyser detta. Ja, på så sätt att den borgerliga regeringen nu börjar tillämpa en annan praxis än den som rådde under den socialdemokratiska regeringens tid. Vidare sägs i svaret att skolväsendets utveckling sedan 1962 är en anledning till översynen. Ja, i så måtto att det numera mindre än någonsin finns behov av privata skolor. I och med reformen av skolans inre arbete har det blivit möjligt att anpassa skolan till lokala behov och förutsättningar. Alltså är behovet av privata skolor i dag mindre än någonsin. Däremot sägs i svaret ingenting om regeringens avsikt, och det var ändå den jag frågade om. Mer rakt på sak var statssekreterare Anders Arfwedson i en intervju i Arbetet den 26 augusti. Han säger i att det gäller att se över dels reglerna för skolor som skall godkännas, dels vilka som skall få ekonomiskt bidrag från staten. Detta tyder på avsikter som är mycket mer långtgående än som framgår av statsrådet Mogårds undanglidande svar.

Herr talman! Gällande lag skall tillämpas, menar Lena Hjelm-Wallén. Ja, det är faktiskt svårt att bestämma sig för hur frågan om enskilda skolor skall handläggas. Såsom ansvarig skolminister måste jag ta hänsyn till alla barn och ungdomar i Sverige. Jag anser det alltså nödvändigt att veta inte bara hur det allmänna skolväsendet är utformat utan också hur många enskilda skolor som finns i landei. Det finns långt över 100 stycken. Visste Lena Hjelm-Wallén det? Nej, knappast, eftersom den uppgiften har tagits fram av min utredningsman. Jag har inte kunnat få veta det på annat sätt. Ändå går mindre än 1 96 av alla elever i enskilda skolor, vilket kan jämföras med antalet i Danmark som är ca 10 96. Inom parentes sagt kan man såsom socialdemokrat ha en annan inställning än Lena Hjelm-Wallén. Ritt Bjerregaard, socialdemokrat och dansk utbildningsminister, säger att i verkligheten är det så, att den privata skolan, som ofta bär namnet den fria skolan, inte behöver vara särskilt fri, men den skapar genom att den finns frihet för den enskilde att själv välja mellan olika möjligheter. Jag tycker inte det är så dumt sagt. Det är också nödvändigt att känna till vilka barn som går i de enskilda skolorna. Det räcker inte alls, Lena Hjelm-Wallén, att som skolminister tro att det rör sig om de rikas barn. Tillämpningen är alltså oenhetlig i dag. Waldorfskolan godtas t.ex. i Göteborg och Hudiksvall men avvisas i Norrköping och Lund. Stockholm godtar Kristofferskolan men avvisar Martinskolan, som också är en Waldorfskola. I det sistnämnda fallet besvärade man sig i länsskolnämnden och fick rätt. Vissa bidrag utgår från kommunerna, t.ex.för eleverna vid Kristna skolan i Örkelljunga. Ca 4 96 ade skolpliktiga eleverna därgåri Kristna skolan. I Örebro däremot har man dragit in de skolsociala förmånerna. Det hävdas ofta i debatten att existensen av enskilda skolor är ett hot mot det allmänna skolväsendets organisation och att de skulle vålla samhället stora kostnader. I vilka avseenden är de påståendena sanna? Det går faktiskt att någorlunda ta reda på detta. Menar Lena Hjelm Wallén att jag inte får klarlägga denna fråga? Den handläggs icke ännu, för det är icke möjligt att göra. Den klarläggs.
Herr talman! Jag beklagar, Britt Mogård, men några klara besked om den borgerliga regeringens inställning i frågan var detta knappast. Jag frågade om avsikten nu var att återuppliva privatskolesystemet, men på Nr 43 detta fick jag alltså inget svar. Jag förmenar inte på något sätt Britt Mogård Torsdagen den rätten att klarlägga läget — det kan nog vara nyttigt — men det brukar 8 december 1977 finnas avsikter bakom politikers ställningstaganden och göranden, och I det var detta jag frågade om. Om översynen av de Den borgerliga regeringen önskar uppenbarligen ge intryck av att den = privata skolornas är vänligt inställd mot privatskoleverksamheten, men samtidigt vill man = ställning alltså inte ge besked om sina avsikter. Jag vill verkligen varna för det här spelet. Jag gör det med största allvar. Redan har den borgerliga regeringen beslutat godkänna två privata skolor. Tidigt i höstas fanns det, vet jag, ytterligare nio ansökningar i utbildningsdepartementet om godkännande av privata skolor. Jag är säker på att mängden ansökningar kommer att öka, särskilt då man som ett led i utredningsarbetet sänt en rundskrivelse till inte mindre än 39 privata skolor. Vad som kan förväntas av det initiativet är väl inte annat än petitionslistor om godkännande och statsbidrag. Den karusell som därigenom satts i gång kan bli nog så besvärlig, och det är här min allvarliga varning kommer in. Jag hade hoppats att vi hade kommit så långt i skoldebatten och i den politiska uppslutningen omkring det allmänna skolväsendet i vårt land att inte privatskoleverksamhetens tillskyndare återigen skulle vädra morgonluft.

Herr talman! Det finns inte och skall inte finnas utrymme för ett tyckande i den här frågan — den regleras i lag. Har man en annan uppfattning om enskilda skolors berättigande, och det har uppenbarligen Lena Hjelm Wallén — tala om besked om avsikter! — så är det riktiga tillvägagångssättet att föreslå att Sverige frånträder konventioner som vårt land har anslutit sig till och att vi ändrar lagen. Varför har Lena Hjelm-Wallén som skolminister inte föreslagit det? Parallellen med monarkifrågan är slående. Jag finner det stötande att göra människor — i detta fall föräldrar och elever — beroende av vad olika politiker, olika statsråd eller olika regeringar tycker. I en demokrati har medborgarna rätt att veta vilka regler som regering och riksdag fastslagit och skall kunna lita på att de reglerna tillämpas intill dess de ändras. Det är min avsikt att försöka få fram regler som är så entydiga att man inte kan ha denna mycket egendomliga diskussion. Tyvärr fanns det alltså inte i arv från skolminister Lena Hjelm-Wallén en så klarlagd situation att jag kunde börja arbeta vidare på det hela. Jag anser att det beslutsunderlag som krävs för en förnyad diskussion om enskilda skolors ställning inte finns i dag. Det tas nu fram i utbildningsdepartementet. Jag har bett min utredningsman att belysa problemet ur juridisk, utbildningspolitisk, skolorganisatorisk och samhällsekonomisk synvinkel. Först när premisserna klarlagts kan vi börja diskutera vilka förslag som skall läggas fram för riksdagen.
Herr talman! Den oenhetliga praxis som Britt Mogård talar om rör inte regeringens handhavande av denna fråga, utan beror på att kommunerna har fattat olika beslut. Det är så i många frågor där kommunerna har beslutsrätten att tolkningen kommer att skilja. Detta ligger i ett lokalt beslutsfattande, något som vi skall införa på skolområdet i än högre grad genom SIA-reformen. Vad jag ville ha besked om och som jag tyvärr inte har fått var alltså avsikten bakom utredningen. Nu försöker Britt Mogård krypa tillbaka. Hon säger att det är en kartläggning, men det har tidigare inte framställts på det sättet. Man har givit sken av att här gäller det att öppna dörrarna, man skall visa en generösare attityd mot privatskoleverksamheten. När vi i olika sammanhang får motstridiga uppgifter om en sådan sak, tycker jag det är regeringens skyldighet att klargöra vad som pågår i departementet, och inte minst målsättningen med en utredning, i synnerhet då den sker inom departementets slutna dörrar. När man inte får klara besked uppstår misstänksamhet. Tyvärr måste jag säga att den misstänksamheten inte blivit mindre av den här debatten.
Herr talman! Jag är ledsen att här behöva omvittna att också den förra regeringen ägnade sig åt att fatta oenhetliga beslut, baserade på om den tyckte si eller så, vilket jag har funnit och finner upprörande. Jag har icke krupit tillbaka. Jag har givit ett klart besked. Här sker en kartläggning, tyvärr nödvändig, eftersom den inte gjorts tidigare. Jag har icke givit motstridiga besked. Det kan Lena Hjelm-Wallén hävda hur länge som helst. Jag ger mitt besked och så får hon vara vänlig och tro på det. Något annat gives icke, om man inte skall vända sig till högre makt, förstås.

Herr talman! Birger Rosqvist har till mig ställt följande fråga: Ämnar regeringen agera för att förmå vissa länder i Västafrika till krafttag mot piratöverfall och för ett effektivt skydd av handelsfartyg och deras besättningar? Under senaste året har en rad allvarliga överfall ägt rum mot utländska fartyg i Västafrika, främst Nigeria. Det senaste har väckt berättigad uppmärksamhet. Den 21 november angreps det danska fartyget ”Lindinger Ivory” varvid kaptenen försvann och fyra personer skadades allvarligt. — Nr 43 Besättningens personliga tillhörigheter stals. Torsdagen den Den 23 november framförde de nordiska ambassaderna i Lagos till 8 december 1977 utrikesministeriet de nordiska ländernas stora oro över det inträffade I och begärde att de nigerianska myndigheterna vidtog åtgärder för att — Om åtgärder för att komma till rätta med brottsligheten i Lagos hamn så att sjöfolket kan — skydda svenska arbeta under trygga förhållanden. Den 25 november erhöll de nordiska = handelsfartyg i vissa beskickningscheferna också företräde hos den nigerianske utrikesminis > västafrikanska tern för att ytterligare markera den vikt de nordiska regeringarna fäster — länder vid saken. Utrikesminister Garba beklagade därvid det inträffade och uttryckte sin förståelse för den nordiska aktionen. Han underströk den nigerianska regeringens fasta beslutsamhet att ta itu med frågan. Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på det som inträffat. Vi räknar med att den nigerianska regeringen skyndsamt vidtar åtgärder som garanterar sjöfarten mot att dylika övergrepp upprepas. När de åtgärder som ställts i utsikt blir kända kommer vi i samråd med övriga nordiska länder att överväga om ytterligare aktioner från vår sida kan vara motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det svåra piratöverfall som förekom den 20 november mot ett mindre danskt fartyg på Lagos redd har givit publicitet åt de mycket allvarliga risker som fartygsbesättningarna löper vid trafik i detta område. Vid överfallet blev en sjöman dödad, en fick ögat utstucket, flera andra blev svårt misshandlade och skadade. Piraterna anföll med kulsprutepistol och assegajer. Internationella transportarbetarförbundet konstaterade i sammanhanget att situationen inte nu längre kunde tolereras från besättningarnas sida och att händelserna platt gått ur händerna på ansvariga myndigheter. Man rekommenderade bojkott av trafiken till dess det åter kunde anses säkert att angöra Lagos. Men det kan vara svårt för den enskilda besättningen på ett fartyg som redan är till sjöss att följa ITF:s uppmaning. De ombordanställdas organisationer i Sverige har exempelvis fått teckna särskilt avtal för sjömän i Västafrikafart på grund av händelser i Lagos. Det är ett försäkringsavtal för dödsfall och skador som vållats av bordande pirater och våldsmän vid uppehåll i Lagos hamn eller på ankarplats i anslutning till hamnen.

Herr talman! Jag vill bara göra några ytterligare kommentarer i anslutning till det svar som jag lämnat. När det gäller bevakningen av och kontakten med de svenska fartygen i Lagos hamn, så har vi sedan någon vecka tillbaka betydligt bättre möjligheter att via radio hålla kontakt med alla fartyg. Förberedelsearbetet har pågått ett halvår, och vi har nu lyckligtvis nått så långt att vi kan ha radiokontakt med fartygen. Även personal på ambassaderna kan från sina hem ha radiokontakt med svenska fartyg, liksom vi har ett samarbete mellan de nordiska ambassaderna för att på det sättet kunna ge de ombordanställda en tryggare tillvaro när fartygen ligger i hamn. Jag vill också omtala att i morgon kommer på svenskt initiativ frågan att diskuteras i OECD:s sjöfartskommitté. Syftet med att frågan tas upp är att vi skall skapa ett underlag för en bred aktion, om inte de åtgärder som den nigerianska regeringen vidtar skulle vara av tillräcklig omfattning. Vi har också redan kunnat konstatera en viss effekt av en demarsch som vi har gjort i Lagos. Man har nu vidtagit vissa preliminära åtgärder i syfte att förbättra förhållandena för de båtar som ligger i hamn. Det har införts förbud för fiskebåtar och kanoter att vistas inom hamnområdet nattetid, och det lär vara en ständig patrullering av hamnpolis, tull och marin. Även på den nigerianska sidan har man förbättrat radiokommunikationerna. Men vi väntar fortfarande ett svar från den nigerianska regeringen på den demarsch som de nordiska ambassaderna har gjort.
Herr talman! Det är bra att man kan ta upp den här frågan på det internationella plan som OECD utgör. Den praktiska tillämpningen kanske inte alltid är så lätt. I fallet med det danska fartyget var det ju så att piraterna smög sig ombord och förstörde radioutrustningen, innan man hann använda den, så radiout rustning är måhända inte det allra bästa hjälpmedlet i sådana här situationer. Men jag förutsätter att de praktiska människor som finns ombord i fartygen kan lämna tips på hur detta skall ordnas. Om man då får samarbeta med regeringarna i olika berörda sjöfartsländer är det möjligt att man kan komma fram till en lösning som är acceptabel. Det kanske också finns skäl att i sammanhanget påpeka att importen över nigerianska hamnar inte varit så särskilt välplanerad. Det har förekommit att över hundratalet fartyg legat i månader, ja, år och väntat på att komma loss. Det är naturligt att när ett så stort antal fartyg ligger i hamn och det finns pirater i området kan det vara svårt att hålla kontroll över det hela. Jag förutsätter som sagt att regeringen följer upp denna fråga, och jag uttalar en förhoppning om att den sjöfart som vi har där nere kan fortsätta, men självfallet då under förhållanden som ger trygghet åt dem som utför arbetet.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8, hänvisar vi till den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottets betänkande nr 14, som under gårdagen var föremål för en ingående behandling här i kammaren. Jag skall därför i detta sammanhang endast understryka vad som framhålls i den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottet, nämligen att propositionen inte innehåller något förslag till finansiering, vidare att i propositionen inte föreligger någon överenskommelse om att lön tagarorganisationerna skall beakta de i propositionen föreslagna skattesänkningarna i sitt avtalsarbete. Den fördelningspolitiska profilen i regeringsförslaget kan inte heller accepteras, eftersom man ger skattskyldiga med lägre inkomster relativt sett mindre skattesänkningar än dem som har högre inkomster. Detta kommer utan tvivel att skapa problem i den kommande avtalsrörelsen. Därför föreslås i den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottet andra och utifrån fördelningspolitiska synpunkter rättvisare skatteskalor. Det är mot denna bakgrund som vi i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 har föreslagit en höjning med 0,5 96 av socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen. Med hänvisning till det anförda ber jag således, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! I den rad av utskottsärenden som behandlas i anslutning till förslaget om förändringar i skatteskalorna m.m. behandlas också socialförsäkringsutskottets betänkande 1977/78:8. Skälet därtill är, som framgått av herr Asplings anförande och av skattedebatten i går, att herr Palme m.fl. i motionen 1977/78:41 hemställt om att socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen den 1 januari 1978 måste höjas med 0,5 96. Bakgrunden till detta förslag är att socialdemokraterna i förhållande till propositionen föreslår en ändring av skatteskalorna, som innebär en ytterligare belastning av statsbudgeten om sammanlagt 1 200 milj.kr. Det är mot bakgrund av den i motionen föreslagna ändringen av regeringens förslag som man nu begär en höjning av folkpensionsavgiften med 0,5 96. Socialförsäkringsutskottet har på goda grunder avstyrkt den socialdemokratiska motionen, enär den folkpensionsavgift som tas ut skall avse finansiering av folkpensionen. Motionsförslaget innebär en rent finansiell skatt för att finansiera en s.k. skattesänkning. Från såväl saklig som principiell synpunkt menar socialförsäkringsutskottet att folkpensionsavgiften inte skall användas för andra ändamål än finansiering av den grundtrygghet som folkpensionen utgör. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 8.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den skattedebatt som kammaren under gårdagen ägnade mycken tid åt. Jag hänvisar till den ingående redovisning av det socialdemokratiska förslaget som skatteutskottets ord förande Erik Wärnberg då lämnade. Vi föreslår från fördelningspolitiska utgångspunkter en rättvisare skattereform. Vi ser också till att vi har ekonomisk täckning för det förslag vi lägger fram. Förhållandet är det motsatta då det gäller regeringsförslaget, som innebär stora skattesänkningar utan ekonomisk täckning. Det är det som jag, herr talman, har velat påpeka. Vi redovisar hur de förslag som vi framför skall betalas.

Herr talman! Det finns inte heller för mig anledning att förlänga debatten alltför mycket, eftersom skattefrågorna redan har behandlats utförligt. Jag skall ta upp den fråga som föranlett skatteutskottets betänkande nr 17, också det ett skatteärende. Det gäller frågan, om en socialförsäkringsavgift skall tas ut även av egenföretagarna. Första gången sådan avgift uttogs av dessa uppgick inkomsterna härav till 60 milj.kr. för ett halvt år. Uttaget var då 1 26, vilket motsvarar 120 milj.kr. för helt år. Nu har ju uttaget ökat till 1,3 96. Lägger man därtill den penningvärdeförsämring som skett, tror jag att man kan räkna med att inkomsterna skulle komma att uppgå till 175-200 milj.kr. Vi har från socialdemokratiskt håll velat att dessa pengar helt eller delvis skulle användas till en förbättring av kvaliteten på barnomsorgen. Dessutom tycker vi att alla bör delta i betalningen av denna, eftersom alla får nytta av den, och det gäller både företagare och anställda. Det är alltså i det avseendet en principfråga för oss. Utskottet framhåller i sin skrivning att det inte nu är berett att ompröva sitt tidigare ställningstagande i frågan, dvs. detsamma som det som ligger bakom den nuvarande ordningen. Beslutet i kammaren skedde den gången genom lottning. 175-200 milj.kr. kan kanske anses vara ett litet belopp i den miljardrullning som nu pågår, men tillsammans med alla andra utgifter leder det naturligtvis till en försämring av budgeten i nuvarande ekonomiska situation. Som socialt intresserad ser jag en stor fara i en sådan försämring av ekonomin. Man kommer till slut i ett läge där man, trots ambitioner att genomföra förbättringar på olika punkter inom det sociala området, måste säga: Tyvärr har vi inga pengar för detta. Med ett sådant besked får då de människor som behöver vår hjälp och vårt stöd låta nöja sig. Vi håller nu på att manövrera oss in i en sådan situation genom den skattepolitik som förs. Som sagt: 175-200 milj.kr. är kanske inte en så stor del av de summor det här rör sig om, men det är ändå pengar, och vi har velat att dessa skall gå till en kvalitetsförbättring inom barnomsorgen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid socialutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Socialutskottet har i denna fråga motiverat sitt ställningstagande med utgångspunkt i det riksdagsbeslut som fattades 1976. Utskottet erinrade då bl.a. om att någon avgift motsvarande den som här gäller inte uttas beträffande avgifterna till vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning och att dessa avgifter företer större likheter med den nu aktuella avgiften än sjukförsäkringsavgiften. I det sammanhanget anförde utskottet också att man bör beakta att egenavgifterna beräknas inte bara på rena arbetsinkomster utan också på inkomster från förvärvskällorna Rörelse och Jordbruksfastighet. Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet 1976 pekar vi i utskottet på att företagskatteberedningen nu har till uppgift att lägga fram förslag när det gäller avgifter även för egenföretagarna i framtiden. Vi är därför inte beredda att i dag ändra på nu rådande förhållanden utan vill avvakta det utredningsresultatet för att med utgångspunkt i det kunna bedöma denna fråga bättre. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag noterar den mjukare inställning som utskottsmajoriteten har. Det kan därför tänkas — och jag hoppas det — att ni också kommer fram till att vi skall kunna ta ut de här avgifterna. Hur man än resonerar fram och tillbaka är det ändå fråga om några miljoner — jag har räknat dem till 175-200 — och de är pengar som vi mycket väl behöver i den allmänna budgeten och till barnomsorgen.
Herr talman! Jag tror att Evert Svensson och jag är överens om att de ekonomiska bekymmer som vi i dag har kastar sin skugga över många områden. Jag tror också att vi båda är angelägna om att lösa detta problem till det allra bästa för framtiden. Jag vill här inte på något sätt ifrågasätta Evert Svenssons beräkningar beträffande intäkterna av de eventuella avgifterna från egenföretagarna, men jag tycker att Evert Svensson gör en alldeles riktig bedömning när han tror att vi skall kunna ta upp denna fråga till överläggningar för framtiden. Jag sade också i mitt tidigare anförande att när vi har utredningar på detta område klara får vi med utgångspunkt i dem diskutera denna sak vidare.

Herr talman! Inriktningen av den ekonomiska politiken, sådan den anges av regeringen, fullföljs nu på område efter område. Försöken att vältra över krisens bördor på de arbetande och slå vakt om kapitalintressen kommer till uttryck över hela linjen. Vänsterpartiet kommunisternas inställning såväl till den ekonomiska politikens inriktning som till förslaget om s.k. inflationsskydd i inkomstskatteskalan har redovisats tidigare här i debatten. Jag skall därför i denna del av mitt anförande uppehålla mig vid två frågor, nämligen förlängning av tiden för utnyttjande av särskilt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag samt nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Dessa frågor behandlas i skatteutskottets betänkanden nr 15 och 16. Regeringens förslag utgår från tesen att näringslivet måste stimuleras. Nedgången i sysselsättningen tror man sig kunna bemästra med olika åtgärder till stöd för privatkapitalet. Detta är ingen ny politik. Man kan säga att den borgerliga regeringen fullföljer den socialdemokratiska regeringens politik, fast värre. Förmåner och bidrag till företagen har ökat kraftigt under det år den borgerliga regeringen varit verksam. Däremot är det synnerligen magert i fråga om nya jobb, trots de frikostiga löftena i valrörelsen. De åtgärder som nu föreslås utgör inga som helst garantier för sysselsättningen. Den enda effekten torde bli större lönsamhet för kapitalägarna. En annan effekt blir att statskassan går miste om tillgångar som borde kunna användas för sysselsättningsskapande åtgärder. Som ett exempel på hur dessa tillgångar kunde användas har vi från vpk yrkat på att medel ställs till kommunernas förfogande för att dessa skall kunna skapa en särskild sysselsättningsgaranti för ungdom. En inkonsekvens i regeringens linje är den särskilda investeringsavgiften för vissa byggnadsarbeten, som medfört negativa effekter, bl.a. för kommunerna. Skatteutskottet har dock korrigerat regeringen på denna punkt och föreslår att investeringsavgiften skall upphöra. Därmed är också vpk-motionen på denna punkt tillgodosedd. I motionen nr 73 har vpk också yrkat att förslagen om fortsatt giltighet av lagen om särskilt investeringsavdrag och lagen om statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning avslås. Skatteutskottet går dock på regeringens linje, och jag ber därför att yrka bifall till motion 1977/78:73 yrkandet 1. Den föreslagna nedsättningen av den allmänna arbetsgivaravgiften innebär att 4 miljarder kronor undandras från statskassan. I stället för att ge företagen dessa lättnader borde resurser användas på ett bättre sätt. Skatteutskottet anser inte att vpk-motionen innehåller skäl mot den föreslagna nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Efter att ha funderat vidare kommer utskottet till slutsatsen att avslagsyrkandet skall ses som ett led i finansieringen av de skattepolitiska program som vpk framfört. Ja, i varje fall går det ju inte att se denna åtgärd isolerad från övriga åtgärder i fråga om finansoch skattepolitiken. Vårt avslagsyrkande ligger helt i linje med den helhetssyn vi framfört rörande skattepolitiken. På ett område anser vi att den allmänna arbetsgivaravgiften bör avvecklas så fort som möjligt, nämligen för kommuner och landsting. Vi yrkar i motionen på en sådan befrielse för kommuner och landsting. Jag vill ta upp de skäl skatteutskottet anför mot motionsyrkandet. 1. Att den föreslagna nedsättningen av avgifter också innebär en lättnad för kommunerna med ca 900 miljoner kan inte utgöra ett skäl för att också införa lättnader för privatkapitalet på över tre miljarder kronor. Att ge företagen stora förmåner och trösta sig med att en liten del också tillfaller kommunerna påminner om det gamla talesättet: om det regnar på prästen faller det också ett stänk på klockaren! Om man däremot avslår förslaget om generell nedsättning av avgiften och i stället använder dessa resurser för att helt befria kommuner och landsting från allmän arbetsgivaravgift, då kan det betyda en verklig lättnad på den kommunala sektorn. 2. Skatteutskottet åberopar vidare att riksdagen upprepade gånger avslagit motsvarande motionsyrkande, bl.a. med hänvisning till pågående utredning om kommunernas ekonomi och till företagsskatteberedningens uppdrag. Det kunde man möjligen använda som skäl för avslag tidigare. Utredningen om kommunernas ekonomi överlämnar just nu sitt betänkande till budgetministern. Även företagsskatteberedningen lär väl inom kort komma med sina förslag. Det är helt uppenbart att skatteutskottet måste söka andra motiveringar i fortsättningen för att kunna inta en negativ attityd till vårt krav. Nu går det inte längre att hänvisa till pågående utredningar! Jag ber att få yrka bifall till motion 1977/78:43. Den kommunalekonomiska situationen kan inte ses isolerad från andra åtgärder i fråga om finansoch skattepolitik. Vi kan inte diskutera resurserna för den kommunala sektorn oberoende av vilka medel staten avhänder sig och som skulle kunna användas för den kommunala verksamheten. Indexregleringen av skatteskalan motsvarar 5,5 miljarder och sänkningen av allmänna arbetsgivaravgiften 4 miljarder, varav 900 miljoner på kommunerna. Som Tommy Franzén påvisat i den tidigare debatten innebär de stigande kommunalskatterna att det för stora grupper inte blir någon skattesänkning, trots förändringarna i statsskatteskalan, Ett stort antal kommuner kommer nästa år över 30 kr. i utdebitering och några t.o.m. över 32 kr. Kommunalskatten är avsevärt tyngre än den direkta statsskatten för de allra flesta inkomsttagarna i vårt land. Det är därför en angelägen skattepolitisk åtgärd att motverka kommunalskattehöjningarna. Situationen just nu är sådan att stigande kommunalskatter och stigande taxor och avgifter i förening med utebliven eller försämrad service drabbar lågoch medelinkomsttagarna mycket hårt. Det är i detta sammanhang vårt krav på befrielser för kommuner och landsting från allmänna arbetsgivaravgifter skall ses. Det är i detta sammanhang vårt krav att ytterligare 1 miljard skall ställas till förfogande för kommuner och landsting under 1978 skall ses. De stigande kommunalskatterna försöker den borgerliga regeringen möta med tal om behovet av åtstramning, hot om skattetak osv. Man förtiger det faktiska förhållandet att den kommunala verksamheten ökat, bl.a. på grund av statliga beslut. Man blundar för det faktum att en allt större del av samhällsservicen finansieras utanför det progressiva skattesystemet — med den skattereform som särskilt hårt drabbar lågin komsttagarna. Bolag och förmögenhetsägare svarar för en allt mindre del av de samlade skatterna. Samtidigt erhåller bolagen direkta och indirekta subventioner i mångmiljardbelopp. Skattelättnader beviljas grupper med stor ekonomisk bärkraft. Detta är sanningen om regeringens skattepolitik. Har du fått nog av skattehöjningar? frågades på en av moderaternas valaffischer 1976. Det går att sänka skatten om viljan finns, brukade Gösta Bohman säga i sina valtal. I verkligheten bedriver regeringen en politik som innebär lättnader för dem som har den största bärkraften och ökade bördor för lågoch medelinkomsttagarna i landet. Vänsterpartiet kommunisterna bekämpar denna arbetarfientliga politik. Våra motionsyrkanden utgår från en skattepolitisk linje som syftar till utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnaderna och en rättvisare fördelning av skattebördorna. Herr talman! Mot bakgrunden av den debatt som i går och i dag förts om den ekonomiska politiken, bl.a. om den krisartade situationen på bostadsmarknaden, vill jag nu kommentera denna situation och börja med att beröra statens och kommunernas roll i efterkrigstidens bostadspolitik. Statens och kommunernas politiska åtgärder då det gäller bostadsförsörjningen har som bekant kommit att inriktas på två led, nämligen finansiering och förvaltning. Men i de övriga leden - marken, boendet och materialtillverkningen — har det mesta förblivit vid det gamla, dvs. helt i privat regi. Vi fick efter andra världskriget en bostadsförsörjningslag som skulle ge stat och kommun inflytande över hur mycket bostäder som skulle byggas och var i landet de skulle uppföras. I början av 1960-talet blev det femåriga bostadsbyggnadsprogrammet ett effektivt instrument i den dåvarande högkonjunkturen, främst för att underlätta befolkningsomflyttningen. Det kommunala planmonopolet har också haft stor betydelse liksom markförvärvsoch tomträttslånen. Sedan 1975 är också, med vissa undantag, ett villkor för statligt bostadslån att marken ägs eller har ägts av kommunen. Den statliga finansieringen har genomgått en rad förändringar under senare årtionden. Det nu gällande lånesystemet är en kombination av det generella subventionssystemet, som har varit det förhärskande, och det paritetslånesystem som vi hade under några år i slutet av 1960 och början av 1970-talet. Under 1950 och 1960-talen upplevde den svenska liksom den västerländska ekonomin en högkonjunktur. Höga profiter gav utrymme för investeringar. Arbetsmarknadspolitiken inriktades på att dra arbetskraften till de lönsamma företagen i de expansiva orterna och bostadspolitiken inriktades på att bygga bostäder där. En mycket kraftig bostadsbrist i de expansiva orterna blev följden, och det var nödvändigt att göra mycket stora och snabba satsningar på ett högt bostadsbyggande, som kulminerade i det s.k. miljonprogrammet. Den kraftiga inflation som uppstod under 1950-talet, bl.a. till följd av höga profiter under Koreakriget, pressade upp byggkostnaderna. Räntan, diskontot, höjdes från 3 926 1953 till 5 96 1954. I det läget valde staten att börja satsa mera på selektivt stöd genom ökade hyresbidrag till låginkomsthushåll och började successivt att avskaffa det generella stödet. Inom byggbranschen påbörjades under 1950-talet en omfattande industrialisering och rationalisering, men samtidigt innebar det en kraftig monopolisering. Byggföretagen blev under 1950 och 1960-talen alltmer intrigerade genom ägande med intressen från banker och byggmaterialleverantörer. Byggfirmorna ägde och skaffade sig mark i betydande omfattning i anslutning till tätorterna. Mot slutet av 1960-talet och framför allt i början av 1970-talet började den internationella högkonjunkturnedgången med ökad arbetslöshet och kraftig inflation att göra sig gällande även i Sverige. Industrins utbyggnad stagnerade, folkomflyttningar och immigration avtog och nybyggda lägenheter — ja, hela bostadshus — stod utan hyresgäster. Produktionskostnader och hyror steg kraftigt och ökade ytterligare utjämningssvårigheterna. Det går inte att under 1970-talet upprätthålla den bostadsproduktion som planerats. Det som ändå byggs är främst relativt stora och påkostade småhus. Den reformistiska bostadspolitiken kunde uppnå vissa framgångar under 1950 och 1960-talens gynnsamma ekonomiska klimat. En höjning av bostadsstandarden och ett högt bostadsbyggande var förenliga med kapitalets expansion. Under den innevarande stagnationsperioden, när lönsamheten för det privata kapitalet har minskat och de stora profiterna är hotade, visar sig svagheterna i denna politik särskilt tydligt. Trots ett helt batteri med stödåtgärder till allt orimligare kostnader, kostnader som delvis täcks med utlandslån och en inflationsdrivande penningpolitik, kan inte staten längre upprätthålla bostadsproduktionen och de hyrespolitiska målsättningar som tidigare gällt. Det sociala inslaget i efterkrigstidens bostadspolitik hotar nu att försvinna, med eller utan hjälp av en borgerlig regering. Jag har, herr talman, velat göra denna mycket ofullständiga tillbakablick på bostadsmarknaden, vilket är viktigt att göra då man diskuterar dagens situation i anslutning till den ekonomiska debatten och till civilutskottets betänkande nr 3 och vad som där behandlas. Orsakerna till den bostadspolitiska kris, eller den krissituation vi i dag har på bostadsmarknaden, får lov att sökas i den bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen förde under sina senaste regeringsår —- i bästa samförstånd med centern och folkpartiet. Det var en för hyresgästerna dålig politik som sedan ytterligare har försämrats av den borgerliga regeringen. Denna politik har lagt grunden till de stora orättvisorna på bostadsmarknaden, till den krissituation som vi nu har. Det gäller orättvisorna mellan olika upplåtelseformer, den hastigt ökande boendesegregationen, spekulationen och svart handel med fastigheter och lä genheter. Den borgerliga regeringen fortsätter att falla undan för marknadskrafterna — ja, den underlättar ännu mer för dessa krafter. Regeringens politik angriper inte de krafter som driver upp boendekostnaderna. Tvärtom gynnar dess politik spekulationer i mark och fastigheter, de stora monopolen inom byggande och materialtillverkning, de stora kapitalägarna, bankkapitalet. Den störa minskningen av bostadsbyggandet är särskilt allvarlig med tanke på den snedvridning som samtidigt har skett genom den katastrofalt stora minskningen av flerfamiljshusbyggande och genom att bostadssaneringen nästan har upphört. Vi har från vpk för flera år sedan varnat för en sådan här utveckling och de konsekvenser den skulle få för bl.a. sysselsättningen bland byggnadsarbetarna, i hela byggbranschen och i byggmaterialindustrin. I dag är det dåliga sysselsättningsläget ett faktum. Vi hörde Knut Johansson i debatten här i går ganska utförligt belysa den allvarliga situation som nu råder när det gäller vårt lands byggnadsarbetare och de människor som har sin sysselsättning med anknytning till byggnadsbranschen och byggmaterialindustrin. Att bostaden är en social rättighet innebär bl.a. att den hyra ett hushåll betalar är sådan att alla får råd att bo i en tillräckligt stor bostad i en god bostadsmiljö. Bostadssociala kriterier måste alltså vara avgörande för hyrans nivå. Vidare innebär det att ingen skall kunna göra vinster på andras behov av att bo. Det innebär att vinstoch spekulationsintressena måste bort i alla led alltifrån marken till bostädernas förvaltning. Fastighetsförvaltningen måste t.ex. ske på självkostnadsbasis. Den ersättning bostadsförvaltningsföretaget får behöver emellertid inte vara densamma som hyresgästerna betalar in. Stat och kommun kan exempelvis behöva skjuta till medel för att hålla en rimlig hyra. Det är den situation som vi i dag har. I begreppet social rättighet ligger också en rättvis fördelning av bostäderna, vilket bl.a. förutsätter en effektiv och obligatorisk bostadsförmedling i samhällets regi. En sådan är också nödvändig för att motverka att hyresrätten säljs på en svart marknad, liksom spekulationshandeln med insatsoch andelslägenheter. Ytterligare en förutsättning är att demokratin är utsträckt till boendet. Makt och inflytande över förvaltning och bostadsmiljö måste efter sedvanliga demokratiska principer ligga hos dem som bor i bostäderna. På senare tid har vi fått erfara hur utvecklingen går åt det motsatta hållet trots det myckna talet om att bostäderna bör vara en social rättighet. Olika partier och intressen lägger olika innebörd i det begreppet. Bostadskostnaderna stiger i en takt som är helt oacceptabel. Att rätten till en god bostad heter pengar får många smärtsamt erfara, och ännu fler får se sina lönehöjningar ätas upp av hyreshöjningar. Monopoliseringen inom byggmaterialoch byggnadsproduktion fortskrider. Ett organiserat samarbete mellan storföretagen i syfte att pressa upp vinsterna kan t.o.m. ske i öppna former utan att kunna lagligt beivras. Vi har också fått otaliga bevis på hur smarta fastighetsägare gör snabba spekulationsvinster på hyresgästernas och samhällets bekostnad. Hyreslagen ger ett dåligt skydd mot oskäliga hyreshöjningar och andra trakasserier mot hyresgäster. Banker, privata byggföretag och särskilda småhusföretag har alltmer kommit att överta de samhälleliga organens roller när det gäller bostadsbyggandets inriktning på hustyper, lägenhetsstorlekar m.m. samt bostädernas fördelning. Det har inneburit att det främst varit höginkomsttagarnas behov av värdesäkra penningplaceringar som tillgodosetts —- inte de stora bostadssociala behoven. I linje härmed har många bostadsförmedlingar helt enkelt skrotats ned. Produktionen av hyreslägenheter har sjunkit drastiskt, dvs. den produktion som domineras av allmännyttiga bostadsföretag. Dessa företag kan, på grund av monopolprisbildningar inom materialoch byggnadsindustri samt energipriser och kommunala taxehöjningar, inte hålla en socialt acceptabel hyra trots självkostnadsprincipen. Klämda mellan monopolföretagens profitkrav och hyresgästernas krav på en överkomlig hyra har de fått en allt sämre ekonomi och ett minskat inflytande på bostadsförsörjningen. Som ytterligare påbröd till den utvecklingen har regeringen gett de privata vinstintressena ökat spelrum. Det skedde bl.a. genom att minska behovet av egen insats för privata byggherrar från 15 96 till 8 96. Det innebär en ökad subvention speciellt riktad till privata fastighetsägare. Det första helt och hållet egna bostadspolitiska förslag som den borgerliga regeringen kom med fick helt följdriktigt det innehållet. Vpk har i år liksom tidigare år ställt olika förslag till åtgärder på bostadsmarknaden som tillsammans skulle innebära en radikalt ny bostadspolitik — en bostadspolitik där bostaden blir en social rättighet. I det samlade program som vi har redovisat kommer också frågan om bostädernas finansiering in. Räntans storlek och amorteringstidens längd liksom hur kreditförsörjningen är organiserad har en avgörande betydelse för bostadskostnaderna. Vi har därför återkommit med vårt tidigare förslag om inrättande av en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank och en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet med enhetslån till låg och fast ränta. De motionerna har tidigare varit föremål för riksdagens behandling och tyvärr avslagits. Men i anslutning till civilutskottets betänkande nr 3 tas bl.a. dessa problem ånyo upp, och det är därför angeläget att i detta sammanhang än en gång framhålla detta. Vi vill också framhålla att det nuvarande systemet när det gäller finansieringen leder till onödiga fördyringar som får betalas av hyresgästerna. En låg och fast ränta är en förutsättning för låga boendekostnader, men det måste givetvis kopplas till en bostadsoch hyrespolitik som präglas av ett socialt innehåll, att rätten till en bra bostad till rimlig kostnad jämställs med exempelvis rätten till bra undervisning och sjukvård. Men med nuvarande marknadsprisbildning finns stora risker för att den låga och fasta räntan kommer att bidra till ökade profiter i första hand för privata fastighetsägare men också för andra privata intressenter. Eftersom vi inte kan se någon fördel med privat fastighetsägande men däremot en rad nackdelar blir det naturligt att ställa de privata hyreshusen vid sidan av den statliga långivningen. Ett sådant förslag är motiverat redan med nuvarande finansieringssystem och kan genomföras utan längre dröjsmål, genom att fortsättningsvis inte medge statliga bostadslån för nyeller ombyggnad av enskilt ägda flerfamiljshus och småhus som inte skall bebos av låntagaren. De allmännyttiga och bostadskooperativa företagens problem med höga hyror och en sjunkande nyproduktion måste också ges en tillfällig lösning genast. Det kan göras genom att omgående sänka räntan och förlänga amorteringstiden för de statliga lånen. 3 96 ränta utan årlig höjning och 60 års amorteringstid borde exempelvis kunna införas i avvaktan på en total översyn av bostadsfinansieringen. Dessa lågräntelån skall då riktas speciellt till nybyggda hyresoch flerfamiljshus hos de allmännyttiga och bostadskooperativa företagen. Förutom huvudskälet att endast ägande och förvaltning av hyreshus utan vinstintressen skall få förekomma är förslaget motiverat av de extra kostnader och det extra sociala ansvar som läggs framför allt på de allmännyttiga bostadsföretagen. Vi har ställt krav på ett hyresstopp som ett första steg att bryta den nuvarande ohållbara utvecklingen. Vi är emellertid medvetna om att uteblivna hyreshöjningar även på kort sikt kan medföra konsekvenser som inte är önskade.

De lägre hyror och bättre förhållanden som ett genomförande av våra förslag skulle medföra för de boende hos allmännyttiga bostadsföretag och bostadskooperationen skulle också medföra fördelar för de hyresgäster som bor privat. De privata fastighetsägarna kan då inte på samma sätt som hittills — genom bruksvärdesprincipen — fortsätta att höja hyrorna med hänvisning till de allmännyttiga bostadsföretagens hyror, vilka enligt gällande system med bruksvärdeshyror nu är prisledande. Herr talman! Det är bråttom för regeringen att nu vidta åtgärder i syfte att öka bostadsbyggandet av flerfamiljshus, sanering av äldre hus och det offentliga byggandet. Men det är också bråttom att genomföra prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial. För att klara krisen på bostadsmarknaden och den öppna bostadsbrist som har kommit tillbaka, för att inte helt förändra och rasera byggapparaten och mer eller mindre omöjliggöra flerfamiljshusbyggandet, kan man inte hänvisa till kommunerna, utan regeringen måste ta sitt ansvar. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som finns fogade vid civilutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Det är särskilt två synpunkter som jag skulle vilja framföra i den här ekonomiska debatten. Den ena handlar om att ge kommunerna större frihet i deras arbete. Jag menar att den statliga styrningen av kommunerna måste minska. Det finns alldeles för många statliga pekfingrar som hindrar ett rationellt handlande i kommunerna. Vi måste ta vara på den kommunala självstyrelsens goda hushållningsförmåga. Den andra synpunkten gäller den kommunala beskattningsrätten. Ett tak för det kommunala skatteuttaget tycks i dag vara ofrånkomligt. De två synpunkterna skulle tillsammantagna betyda att kommunerna skulle få större frihet i sitt agerande, men att detta skulle ske inom ramen för ett av statsmakterna fastställt ekonomiskt utrymme. Bakgrunden till dessa krav är uppenbar men bör ändå noteras. Tillväxttakten i vår ekonomi är som bekant i avtagande. Trots detta ökar den kommunala konsumtionen dubbelt så mycket som vi har råd med under goda tillväxtförhållanden. Den ekonomiska verkligheten kräver med nödvändighet en drastisk förändring av den kommunala expansionstakten. Finansutskottet säger med rätta att vid den anspänning av våra resurser som krävs under kommande år för att öka industriproduktionen och betala tillbaka våra utlandsskulder måste den kommunala expansionen bromsas upp. När budgetministern manar till återhållsamhet inom den offentliga sektorn, så är det i första hand kommunerna som måste lyssna och rätta sig därefter. Det är ju numera kommunerna som svarar för den dominerande delen av den offentliga verksamheten. Från år 1960 till nu har kommunerna ökat sin andel av bruttonationalprodukten från 13 till 23 X. Den ofrånkomliga åtstramningen av den offentliga sektorn måste alltså ske i första hand i den kommunala verksamheten. Metoderna för hur detta skall ske, säger finansutskottet, får övervägas bl.a. i anslutning till beredningen av den kommunalekonomiska utredningens förslag. Just i denna stund presenterar kommunalekonomiska utredningen sitt betänkande vid en presskonferens. Otaliga försök har gjorts att finna metoderna för en åtstramning av den kommunala verksamheten. Den kommunala utgiftsutvecklingen visar att dessa försök inte varit särskilt lyckade. Det är dessa erfarenheter som nu på grund av den samhällsekonomiska obalansen tvingar oss till ett rejält nytänkande. För detta nytänkande är det enligt min mening nödvändigt att förutsättningslöst och utan historiska och känslomässiga bindningar klargöra förhållandet mellan den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten. Låt mig här säga att jag har en grundmurad tro på den kommunala självstyrelsens goda hushållningsförmåga i sig. All erfarenhet från såväl offentlig som enskild förvaltning säger att hushållningen blir effektivare om ansvaret för densamma ligger så nära som möjligt dem som har att betjänas av verksamheten i fråga. I en effektivitetstävling har en centralstyrd statlig byråkrati inte en chans mot den decentraliserade kommunala förvaltningen med sitt närdemokratiska förtroendemannainslag. Detta är min grundinställning. Vad är det då som gör att man ändå måste rikta kritik mot resultatet av den kommunala hushållningen? Det finns flera orsaker. En orsak är att statliga direktiv — kalla det gärna byråkratiska pekfingrar —- blivit ett hinder för den naturliga utvecklingen av kommunernas i princip goda hushållningsförmåga. Det effektivitetsfrämjande ansvarstagandet när det gäller resursfördelningen på olika verksamhetsområden, som är en del av kommunernas hushållningsförmåga, har i alltför stor utsträckning tappat kraft och styrförmåga på grund av statlig inblandning i den kommunala verksamhetsplaneringen. Två tredjedelar av den kommunala verksamheten, inklusive landstingen, är på ett eller annat sätt påverkade av statliga beslut. Just på grund av den kommunala självstyrelsens i grunden goda hushållningsförmåga finns det alltså anledning att ge kommunerna ett större ansvarstagande för den konkreta utformningen av den offentliga verksamheten. Men detta är inte tillräckligt för att med kommunernas hjälp få en bättre hushållning på den offentliga sektorn och klara den återhållsamhet, den åtstramning som samhällsekonomiska skäl nu definitivt tvingar oss till. Den grundläggande förutsättningen för att ta vara på en naturligt god hushållningsförmåga är ju att den tvingas arbeta inom ramen för de resurser som den ekonomiska verkligheten ställer till förfogande. Så förhåller det sig i all ekonomisk verksamhet — den må vara offentlig eller enskild. Det hör till all ekonomisk verksamhets natur. Den ekonomiska vetenskapen är ju egentligen ingenting annat än ett studium av hur man skall få ut mesta och bästa behovstillfredsställelse av knappa resurser. I samma ögonblick som resurserna upphör att vara knappa och i stället blir obegränsade bortfaller hushållningskravet. Och omvänt gäller att ju knappare resurserna är, desto större behov har man att med ljus och lykta leta reda på metoderna för bästa möjliga hushållning med tillgängliga resurser. Som jag redan sagt menar jag att kommunerna med sitt decentraliserade ansvarstagande är särskilt väl skickade att svara för hushållningen med de resurser som kan ställas till förfogande för den offentliga sektorn. Men för att ta vara på denna förmåga måste naturligtvis kommunerna, liksom alla andra ekonomiska verksamheter, tvingas arbeta med den begränsning av resurserna, som är både orsaken till kravet på och förutsättningen för god hushållning, god ekonomi. Nu är som bekant kommunerna inte utrustade med denna förutsättning. De har med sin beskattningsrätt möjligheter att utvidga resurserna. När behovstrycket blir hårt är det då lätt, mänskligt och bekvämt att man utnyttjar denna möjlighet i stället för sin naturligt goda hushåll ningsförmåga. Herr talman! Det är mot den här bakgrunden som jag menar att det i dagens knappa resursläge finns all anledning till ett nytänkande när det gäller förhållandet mellan den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten. Låt oss ta vara på kommunernas i grunden goda hushållningsförmåga. Ge kommunerna större frihet i sin verksamhetsplanering inom den offentliga sektorn. Men förse kommunerna också med den begränsning av de ekonomiska resurserna som är en förutsättning för all god hushållning. Den kommunala beskattningsrätten har spelat ut sin roll — och mer än det. Den hindrar oss från att helt ta vara på den kommunala självstyrelsens goda hushållningsförmåga för den offentliga sektorn. Kommunerna är väl skickade att bära det mesta av det offentliga hushållningsansvaret. Ansvaret för skatteuttaget däremot, som nu totalt nått en omfattning med risker för den samhällsekonomiska balansen, måste just på grund därav bäras av statsmakterna med sitt helhetsansvar för samhällsekonomin.